Herr talman! Jag ar att de problem som kan uppkomma är möjliga Onsdagen den att lösa genom en individuell ansökan. Jag vill på herr Börjessons direkta 9 februari 1977 fråga återge ett par rader ur det brev som nyss har gått ut från riks= ==, skatteverket till skattechefer och fögderichefer. Där säger man att om Om ett generellt deklarations eller bokföringsbyrå begär anstånd för flera namngivna bör — anstånd med anstånd kunna medges om byrån lämnar fullständiga uppgifter om vilka — avlämnande av skattskyldiga som avses och om det finns godtagbara skäl för anstånd. = självdeklaration till Det bör alltså vara möjligt att på samma gång göra en framställning innevarande års för flera personer. taxering Låt mig tillägga ett par ord i anslutning till den debatt som pågår om informationen till skattebetalarna. Det har sagts att de officiella handledningarna till deklaranter innehåller felaktigheter och att informationen har lämnats för sent, så att ett stort antal personer inte skulle hinna få sina deklarationer klara till den 15 februari. Jag är medveten om att vissa felaktigheter förekommit när det gäller aktieägare. Den felaktiga informationen torde emellertid bara i undantagsfall kunna föranleda oriktiga deklarationer. Skulle detta inträffa tar jag för givet att oriktigheten kommer att anses ursäktlig enligt de regler som gäller härom. Någon påföljd i form av skattetillägg blir då inte aktuell. Det enda som händer är att felet i deklarationen rättas till. Jag är också medveten om att viss kompletterande information angående aktier har lämnats sent. Den informationen är emellertid av intresse bara för ett mindre antal deklaranter. I den mån någon på grund av den sena informationen inte hinner få sin deklaration färdig till den 15 februari bör han begagna sig av möjligheterna att få anstånd med deklarationen. Jag har erfarit att riksskatteverket i dag har rekommenderat myndigheterna att medge anstånd tio dagar för dem som gör sannolikt att de på grund av försenad information inte hinner lämna deklarationen i tid.
Herr talman! Låt mig uttala min tacksamhet för det senaste inlägget från statsrådet Mundebo. Jag fattar det så att ett generellt anstånd kan beviljas genom att en byrå kan skicka in en förteckning till den lokala skattemyndigheten i taxeringsdistriktet och på denna förteckning ange de deklaranter som önskar uppskov. Där skall alltså uppges namn, adress, personnummer och skälen till att uppskov önskas. Myndigheterna kommer då att ge anstånd med deklarationens inlämnande om det kan göras sannolikt att det föreligger behov av uppskov. Så har jag fattat svaret, och jag tycker att det svaret är bra. Det är ytterst angeläget att medborgarna blir informerade i god tid. Massmedia har en oerhört stor slagkraft, och information via TV och andra massmedia bör naturligtvis sättas i gång. Det är så sällan jag får tillfälle att följa TV-programmen, och jag vet därför inte om TV har givit någon information om deklarationen i år. Men det finns all anledning för den att ge sådan information före den 15 februari. Egentligen skulle 67 sådan information ges i mycket god tid. Låt oss dra lärdom av vad som har skett under årens lopp och se till att förhållandena blir bättre under kommande år.
Herr talman! Jag vill bara göra det formella förtydligandet att anstånden är individuella men att det är möjligt att söka anstånd för flera deklaranter på en gång.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Bakgrunden är denna. I princip är folkpensionsförmånerna skattepliktiga. Samtidigt har enbart folkpension plus pensionstillskott tidigare inte medfört vare sig beskatt ning eller deklarationsskyldighet. Men hösten 1976 beslöt riksdagen, med Nr 68 anledning av proposition 45, om utvidgning av fullmakten för regeringen Onsdagen den enligt 3 § 3 mom. utmätningslagen att omfatta rätt att förordna om skat 9 februari 1977 teavdrag på enbart folkpension. Det framhålls visserligen både att sådant I avdrag endast skall kunna ske om slutlig skatt antas uppkomma och Om information till att förslaget som helhet är att anse som ett provisorium i avvaktan på folkpensionärer resultatet av pågående utredningsarbete om bl.a. pensionärernas beskatt — rörande nya ning. Men beslutet har likafullt skapat oro bland pensionärer. Redan skatteregler nu innebär detta beslut att en förtidspensionär utan annan extrainkomst än pensionstillskott kan få skatt. Mot den bakgrunden är det viktigt att information har gått ut till pensionärerna. Det är riktigt som budgetministern säger att information har gått ut, och det är tacknämligt. Men i och för sig kan man tycka att brevet från försäkringskassan till de pensionärer som nu skall få preliminärskatteavdrag på enbart folkpension plus pensionstillskott skulle kunna vara tydligare. Försäkringskassan hänvisar till ändrade regler men talar inte om närmare vad det är för regler, och framför allt talas det inte om vilka belopp det gäller. Försäkringskassan skriver: ”Ni har skattepliktig folkpension av sådan storlek att slutlig skatt kan komma att påföras Er.” Det hade varit bra och klargörande om försäkringskassan också hade nämnt, såsom riksförsäkringsverket gör i sitt meddelande av den 17 januari i år till skattemyndigheterna, att skattefrihet gäller för ett belopp av 14000 kr. för gift resp. 12000 kr. för ensamstående och att pensionstillskott plus förtidspension med ca 1 500 kr. överskrider dessa gränser för skattefrihet. Jag får ändå med tacksamhet notera att någon form av information har gått ut. Men jag vill samtidigt påpeka att det system som råder kommer att innebära att också ålderspensionärer i takt med att pensionstillskotten stiger kommer att få vidkännas skatteavdrag. Och jag vill ifrågasätta om det varit riksdagens intention att ålderspension plus pensionstillskott utan sidoinkomst av något slag skall leda till beskattning. Jag vill därför fråga budgetministern: Kan vi förvänta oss ett förslag om ändrade regler som gör att ålderspensionärer kan räkna med att ha sin grundpension plus pensionstillskott och därutöver också en viss rimlig sidoinkomst utan att bli beskattade?
Herr talman! Herr Gahrton kom i slutet av sitt anförande in på folkpensionärernas beskattning. Jag vill erinra om att detta är en av de betydelsefulla frågor som 1972 års skatteutredning har att behandla, nämligen hur folkpensionärernas beskattning bör se ut i framtiden. Jag har gett utredningen i uppdrag att vara färdig före utgången av november detta år så att vi skall få underlag för att under år 1978 inför riksdagen redovisa ett förslag om den framtida inkomstbeskattningen. 69 Låt mig som min personliga mening få tillägga att det är en riktig ambition att stegvis förbättra möjligheterna till att vid sidan av folkpensionen ha en viss skattefri annan inkomst.
Herr talman! Jag noterar denna ambition med tillfredsställelse, och det gäller inte minst tidsplanen. Även om ingen exakt uträkning föreligger är det så att pensionstillskotten stiger enligt en av riksdagen fastställd plan. Det innebär att alla ålderspensionärer inom en inte alltför avlägsen tid får skattepliktig inkomst utan att ha några sidoinkomster. Men de beslut som riksdagen tidigare har fattat innebär en klar intention att folkpensionärerna utöver grundpensionen och pensionstillskottet skall kunna ha en rimlig sidoinkomst utan att behöva betala skatt. Det är viktigt inte minst med tanke på ambitionen att pensionärer skall stimuleras att hålla sig aktiva så länge som möjligt. Jag noterar alltså med tillfredsställelse att vi kan räkna med förslag till förändringar som gör att Sveriges ålderspensionärer inte skall behöva betala skatt på ett belopp som ligger kring existensminimum eller strax däröver.

Herr talman! Jag tackar budgetministern för svaret på min fråga. Det var med glädje som väldigt många av oss som är verksamma i ideella organisationer tog del av uttalandet i regeringsförklaringen att avdragsrätt vid beskattningen skulle införas för gåvor till ideella ändamål. Det var också glädjande att regeringen snabbt tillsatte en utredning. Med intresse tog vi del av direktiven till den. För mig var det oklart om avdragsrätten skulle avse enbart gåvor från enskilda personer eller omfatta också gåvor från juridiska personer. Den oklarheten är borta i dag genom budgetministerns svar. Jag skulle naturligtvis hellre ha sett att budgetministern hade svarat — Nr 68 att utredningen har fått i uppdrag att också utreda avdragsrätt för juridiska personer. Bakgrunden är ju att det är viktigt att stödja de ideella organisationerna. Som bekant kämpar många av dessa organisationeridag I med stora ekonomiska svårigheter. Det vore olyckligt om de inte kunde Om avdragsrätt vid fortsätta en verksamhet som allmänt uppfattas som så värdefull att de — inkomsttaxeringen redan i dag intar en särställning skattemässigt. för gåvor till ideella Det är klart att denna utredning möjligen skulle kunna komma fram och humanitära till att det vore svårt att göra en avgränsning just beträffande de juridiska — ändamål personerna, men jag tycker det hade varit värdefullt om man i vart fall hade fått utreda den här frågan. Jag föreställer mig dessutom att olika remissinstanser som får yttra sig över utredningsresultatet också kommer att framföra önskemål om avdragsrätt för juridiska personer. Därför hade det enligt min mening varit bra om man åtminstone hade utrett den frågan. Jag får alltså finna mig i budgetministerns svar. Det enda jag kan göra i dag är att stilla be budgetministern att möjligen tänka om på denna punkt.

Herr talman! Herr Palm har frågat mig om utredningen om avdragsrätt vid inkomsttaxeringen för gåvor till ideella och humanitära ändamål kommer att överväga avdragsrätt även för personer som lämnar bidrag till organisationer med klart humanitära uppgifter som t.ex. Röda korset, Amnesty International och Arbetarrörelsens solidaritetsfond. Mitt svar är att utredningsarbetet enligt direktiven avser även gåvor till sådana organisationer som nämns i herr Palms fråga.

Herr talman! Först ett tack till budgetministern för svaret. Det är ett positivt svar, men det är ju ingalunda något problemfritt område som den nya utredningen ger sig in på. Jag ställde min fråga till budgetministern beträffande de organisationer som han själv nämnt här framför allt med hänsyn till att direktiven på den här punkten har varit ganska otydliga och att diskussionen om avdragsspörsmålen hittills i första hand har handlat om skatteförmåner för dem som ger bidrag till religiösa samfund.

Riksdagsmajoriteten har några gånger tack vare den skattesakkunnige folkpartiriksdagsmannen och kronofogden herr Sjöholm i Helsingborg, som nu har lämnat riksdagen, avvisat yrkanden om skatteavdrag. Det har skett av rättvise och kontrollskäl, och dessutom skulle ett bifall till dessa yrkanden ha medfört mera krångel. I en interpellation som ställdes under höstriksdagen av herr tredje vice talmannen Eriksson i Arvika och som besvarades den 15 december förklarade interpellanten att skatteutskottet ställt sig relativt positivt till tanken på detta skatteavdragssystem. Det är bara det att herr tredje vice talmannen var en smula inaktuell. Han citerade vad skatteutskottet anförde 1974, alltså för tre år sedan. Jag vill vara betydligt mera aktuell och citera vad skatteutskottet skrev för tio månader sedan, i april 1976, en skrivning som också blev riksdagens beslut. Utskottets skrivning är rätt lång, och jag skall bara citera ett stycke som från mina utgångspunkter är mycket väsentligt: ”Utskottet vill understryka att en avdragsrätt för gåvor till allmännyttiga ändamål innebär avsevärda avvikelser från grundläggande principer i skattelagstiftningen och skulle medföra högst varierande ekonomiska konsekvenser för de skattskyldiga. Avdragsrätten skulle också medföra ofrånkomliga orättvisor, bl.a. på grund av svårigheten att åstadkomma en lämplig och i taxeringsarbetet hanterlig avgränsning mellan avdragsgilla och ej avdragsgilla gåvoändamål.” Det är skälet till att vi socialdemokrater inte vill medverka till mer krångel, mer byråkrati och ökat skattekineseri på det här området. Jag är rädd att man kan öppna de möjligheterna om man inte håller utredningsarbetet under kontroll. Men nu vart det bråttom, utredningen har tillsatts, och det har sagts att den skall lämna sitt resultat redan under det här året. Det finns alltså många skäl att mycket uppmärksamt följa vad som sker på området.
Herr talman! Låt mig först säga när det gäller frågan om avdragsrättens omfattning att såväl i regeringsförklaringen som i flera motioner, till vilka bl.a. jag själv har medverkat, är det klart utsagt att avdragsrätten skall gälla icke enbart gåvor till religiösa samfund utan just gåvor till ideella och humanitära ändamål. Jag är medveten om att det kan finnas en del problem då det gäller avdragsrättens exakta utformning, men jag kan ingalunda instämma i det uttalande av skatteutskottets ena hälft som herr Palm citerade. Utredaren har fått i uppdrag att särskilt beakta just hur avdragsrätten skall närmare utformas — att ta upp t.ex. frågan om beloppsspärrar och se till att bestämmelserna får en sådan utformning att de i praktiken blir enklare att tillämpa. Jag är övertygad om att det i Sverige, liksom i så många andra länder, är möjligt att lägga fram ett lagförslag på detta område som går att tillämpa i det praktiska arbetet inom skatteadministrationen. Bakom tillsättandet av utredningen ligger övertygelsen att det är angeläget att stimulera enskilda människors insatser i arbetet för humanitära ändamål och även insatser just i meningen att ge ett ekonomiskt stöd till olika organisationer.
Herr talman! I all korthet vill jag än en gång understryka att vi hyser allvarliga farhågor för vad som skall kunna ske, om man inte genomför en effektiv kontroll på detta område. Den mycket omfattande skattedebatt som vi hade här den 6 april i fjol visar ju att riksdagens majoritet delade denna oro och var medveten om de orättvisor som systemet kan skapa.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag vill medverka till att handikappade som upphört med förvärvsarbete och som dessförinnan medgetts befrielse från skyldigheten att erlägga bilskatt, skall jämväl efter förvärvsarbetets upphörande ha rätt till nämnda befrielse, om det kan styrkas att vederbörande är beroende av personbil för personligt bruk. Enligt 40 § vägtrafikskattelagen kan den som är höggradigt invalidiserad medges befrielse från skatteplikt för sådant fordon som han i sin huvudsakliga förvärvsverksamhet eller för sin utbildning är varaktigt beroende av. Frågan om en vidgad skattebefrielse för alla gravt handikappade har tidigare diskuterats i riksdagen och därvid satts i samband med den kommunala färdtjänsten och de statliga bidrag som kan utgå vid handikappads förvärv av bil. F. n. och till utgången av innevarande år bedrivs en försöksverksamhet med en utbyggd kommunal färdtjänst, till vilken staten lämnar kostnadsbidrag med 35 946. Syftet med denna verksamhet är bl.a. att samla erfarenhet om bästa sättet att tillgodose de handikappades transportbehov. Innan en utvärdering av denna försöksverksamhet gjorts är jag inte beredd att ta ställning till frågan.

Herr talman! Jag tackar budgetministern även för detta svar, även om jag inte är så väldigt nöjd och belåten med detsamma. från bilskatt Den fråga som jag berört är principiellt mycket viktig, och av svaret framgår att enligt gällande bestämmelser har handikappad, som för sin utkomst eller för studiers bedrivande är i behov av bil, rätt till befrielse från erläggande av bilskatt. Jag har från denna talarstol flera gånger framhållit att bestämmelserna borde utsträckas till att gälla alla dem som på grund av sitt handikapp är beroende av bil. Kriteriet för befrielse skall utgöras av handikappet och inte av om vederbörande bedriver förvärvsverksamhet eller är studerande. Tyvärr har riksdagen — det framgår också av svaret — sagt nej till en sådan utvidgning.

Med andra ord: Bilskattebefrielse skall inte upphöra, därför att vederbörande slutar sin anställning, ty även efter förvärvsarbetets upphörande kan nära nog samma behov av bilskattebefrielse föreligga som före. Jag tänker då speciellt på dem som bor på landsbygden. Med tanke på de dåliga kollektiva trafikmedel som kan erbjudas dessa människor är den egna bilen nödvändig för att man skall kunna undvika total isolering. Det lämnade svaret är ett nej, och därför är jag ledsen och besviken.
Herr talman! Vi är säkert överens om att samhället på olika sätt bör underlätta de handikappades situation, men frågan är om vi skall lösa det problem som herr Börjesson tagit upp genom en utvidgning av skattebefrielsen eller genom en generösare bidragsgivning. Den frågan tål att fundera litet närmare på, och man bör då vänta på erfarenheterna av den försöksverksamhet som nu pågår. Syftet med försöksverksamheten är ju bl.a. att få mera erfarenheter för att uppnå en bättre lösning av denna fråga. Viljeinriktningen är vi alltså överens om, men det gäller att litet närmare fundera över vilket sätt som är det bästa när det gäller att lösa problemet.
Herr talman! Jag har full förståelse för synpunkten att det här problemet tål att fundera på, men jag har i mitt tack för svaret klart framhållit att jag nöjer mig med att säga att de som redan har bilskattebefrielse bör få behålla den sedan de blivit pensionärer. Jag tycker att den lilla utvidgning det här är fråga om borde kunna genomföras utan att man därför behöver äventyra våra statsfinanser eller förbigå den utredning det här gäller. Min fråga är alltså denna: Vill statsrådet Mundebo vara med om att låta dessa människor som nu har bilskattebefrielse behålla den även i fortsättningen, när det kan göras sannolikt att de behöver bilen för att — Nr 68 lösa sina transportproblem? Det är allt vad saken gäller.
Herr talman! Jag är inte beredd att i samband med detta frågesvar Om skyldigheten tillstyrka att lagen ändras på det sätt som herr Börjesson avser utan menar = att erlägga att vi bör få tillfälle att fundera över bästa sättet att lösa problemet. = artistskatt Visst är det möjligt att utvidga lagen på det sätt herr Börjesson föreslår, men kanske är det både för de människor det handlar om och för samhället bättre att gå en annan väg, och det är därför vi vill ha litet tid på oss att fundera, i synnerhet som det pågår en försöksverksamhet och det är sagt att vi skall vänta på erfarenheterna av den. Än en gång: Vi är överens om viljeinriktningen, men jag vill ha klarhet i vilket sätt som är det bästa när det gäller att lösa det här problemet.
Herr talman! Jag betvivlar inte statsrådet Mundebos ärliga vilja i detta avseende. Vi är nog överens om viljeinriktningen. Jag vill dock säga att försöksverksamheten på detta område i och för sig är lovvärd, men jag hoppas att det inte skall dröja alltför länge innan utvärderingen sker. Enligt det lämnade svaret skall försöksverksamheten bedrivas under detta år, och vi kan väl förvänta oss att det kommer att utkristallisera sig några reaktioner på utvärderingen härav. Jag är självfallet öppen för alla de möjligheter som kan erbjuda sig. Jag är exempelvis inte främmande för tanken att frågan kan lösas genom en ökning av handikappersättningen. Men man kan också tänka sig att bilen betraktas som ett tekniskt hjälpmedel för den rörelsehindrade, och då bör inte rätten till befrielse från bilskatt upphöra i och med att vederbörande blir pensionerad.

Herr talman! Jag vill kort och gott säga ett tack för detta sista besked.

227, och anförde: Herr talman! Herr Komstedt har frågat mig om regeringen tänker se över rådande bestämmelser så att artistskatt erläggs av alla artister, oavsett 75 att erlägga artistskatt nationalitet, som framträder i Sverige. En särskild utredningsman utreder f. n. frågan om artistskatten. Utredningsarbetet avses bli slutfört senare i år. Jag kan emellertid här förklara att jag är ense med herr Komstedt att reglerna om artistskatt behöver ändras i åtskilliga hänseenden.

Herr talman! Jag tackar budgetministern för svaret på min fråga, som jag upplever som positivt. Det finns i det svenska samhället många problem, som vi folkvalda inte alltid har vetskap om. Vi får påminnelser om sådana från olika håll, inte minst från de människor som vi representerar ute i de olika valkretsarna. Ett av de problem som jag själv har blivit uppmärksammad på under den senaste tiden är de förhållanden som råder beträffande den s.k. artistskatten. I dag gäller att beslut, huruvida en utländsk artist som uppträder i Sverige skall klassas som kulturarbetare eller inte, fattas av vederbörande hemlands ambassad i Sverige. Om han anses vara kulturarbetare söker ambassaden hos den svenska regeringen dispens från artistskatt. Denna ansökan beviljas såvitt jag har förstått alltid. Det är alltså den utländska ambassaden som avgör om artisten i fråga kan anses vara kulturarbetare eller inte, och på detta kan regeringen inte ha några synpunkter. Inte minst i det ekonomiskt svåra klimat som vi upplever i dag i Sverige är det för många människor stötande att en artist — oavsett vilken kapacitet man anser att den personen har — för en timmes scenframträdande kan få över 100 000 kr. i gage. En svensk medborgare, som på ett år tjänar lika mycket pengar som denne artist har chansen att göra på en timme, klassas som höginkomsttagare. Jag skall inte här diskutera om framträdanden av detta slag kan anses vara kultur, men vi har i riksdagen varit överens om att möjligheten till skattesubventionering av kulturframträdanden bör stå öppen för alla medborgare, om vi nu skall gynna kulturen, och det skall vi kanske göra. Men ofta är den kulturen inte tillgänglig för de många människorna, eftersom biljettpriserna kan ligga på 200-250 kr. Nu visste jag, innan jag fick svaret från budgetministern, att det sitter en utredning som behandlar denna fråga. Utredningens direktiv är emellertid inte helt glasklara, och det har från utredningens sida också uttalats att det inte speciellt gäller utländska artister. Därför vill jag fråga budgetministern om han är beredd att lämna tillläggsdirektiv till den sittande utredningen att speciellt studera det här problemet.
Herr talman! Jag vill understryka att jag är angelägen om att få fram nya regler på detta område, och jag hoppas att vi skall få dem rätt snart. Jag vill försäkra att utredningen kommer att syssla med de här frågorna och att den har möjlighet att göra det på grundval av de direktiv som redan gäller. Utredningen kommer att lägga fram ett förslag senare under året.
Herr talman! Jag känner mig till freds med det sista beskedet från budgetministern att utredningen kommer att ta upp även det här problemet. Det kan inte vara rimligt — det tycker vi väl alla — att inte ha någon form av beskattning på så höga och lättförtjänta inkomster. Vi vet också att svenska artister har problem därför att man inte betalar skatt i resp. länder. Det gör att artisterna många gånger inte vet vilken beskattning de har att räkna med. Vi har sett exempel på att svenska artister tvingats leva i exil på grund av stora skatteskulder i hemlandet. Det vore därför bra om vi fick ett system som gjorde att vi kunde få rätsida på de här frågorna. Jag är nöjd och förhoppningsfull efter budgetministerns svar.

Herr talman! Fru Leijon har frågat mig om anledningen till att regeringen fördröjt beslutet om en anpassning av utbildningsbidragen till en nivå som överensstämmer med A-kasseersättningen. Herr Persson i Karlstad har frågat mig, om jag har för avsikt att lägga fram förslag om höjning av utbildningsbidragen och i så fall från vilken tidpunkt den högre ersättningsnivån kommer att gälla.

Herr talman! Jag får å mina och Anna-Greta Leijons vägnar tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Tyvärr är fru Leijon bortrest och förhindrad att delta i debatten, och jag får därför även ta emot svaret på hennes fråga. 81 Om höjda arbetsmarknadsutbildningsbidrag Anledningen till att vi ställde frågorna var, herr talman, att många kassaredogörare och förmedlare kontaktade oss och sade sig hysa farhågor för en mycket snabb nedgång i kursbeläggningen vid AMU-center och på utbildningsorter. Sedan vi ställt frågorna i riksdagen har regeringen genom ett omfattande sysselsättningspaket infriat våra krav och höjt beloppen för personer som genomgår arbetsmarknadsutbildning. Herr talman! Vi anser att beslutet om höjningen kom för sent och att fördröjningen av beslutet om anpassning av utbildningsbidragen skapat onödig irritation och oro ute i landet. Jag skulle vilja fråga herr statsrådet om anledningen till att anpassning av ersättningsnivån inte skett tidigare och samtidigt med höjningen av maximiersättningen i de erkända arbetslöshetskassorna. Fanns det någon som helst anledning till dröjsmålet? Kan det möjligen ha funnits en viss tveksamhet i regeringskretsen om det berättigade i att snabbt anpassa nivån i överensstämmelse med A-kasseersättningen? Eller var detta en så populär åtgärd att man med avsikt dröjde med beslutet fram till dess att regeringen kunde presentera ett samlat sysselsättningspaket av traditionellt socialdemokratiskt idéursprung? På så sätt kunde man, herr talman, frisera anrättningen, ge svenska folket ett mera matnyttigt bord med flera rätter och genom det samlade paketet ge intryck av generositet. Regeringen kan inte på något sätt undandra sig ansvaret för den oro och irritation som fanns ute i landet. Jag kan exempelvis nämna en bodsittning i Sundsvall under i det närmaste en hel vecka, där arbetarna krävde omedelbara besked från regeringens sida hur och när man avsåg att höja ersättningsnivån. Herr talman! Vi skulle gärna vilja få veta varför regeringen inte tidigare beslutat höja ersättningsbeloppen till personer i arbetsmarknadsutbildning. Jag vill påminna om att man inom folkpartiet i varje fall tidigare hade den uppfattningen att bidraget borde värdesäkras eller indexregleras. Eftersom departementschefen ju är liberal, borde det inte ha rått något tvivel om det berättigade i en höjning av utbildningsbidragsdelen. Kan det möjligen vara så, herr talman, att vissa i regeringskretsen inte velat ansluta sig till en höjning? Jag skulle gärna vilja få ett svar på den frågan.

Herr talman! Herr Perssons i Karlstad partipolitiska utsvävningar lämnar jag därhän — jag skall svara honom i sak. Vi är överens om principen att bidragen skall följa arbetslöshetskassornas ersättningar. Det innebär att ett antal kassor bör få fatta sina beslut om placering i dagpenningklass innan regeringen fixerar utbildningsbidraget. Ännu i julhelgen var det osäkert hur många kassor som skulle utnyttja det nya högsta ersättningsbeloppet, dvs. 160 kr. om dagen. Men enligt den räkning som vi genomfört den 18 januari hade arbets Att det skulle bli så visste alla. Vi hade en debatt om detta strax före jul, då jag enligt riksdagsprotokollet sade att det är ”självfallet inte meningen att höjningen av bidragen till de vuxna AMU-eleverna skall behöva ske senare än motsvarande höjning av arbetslöshetskassornas dagpenningar. Arbetslöshetskassorna är nu i full färd med att besluta vilka ersättningsnivåer de skall välja för sina medlemmar. Regeringen kommer inom kort att ta ställning till utbildningsbidragens storlek.” Detta är också precis vad som hänt. Sedan en del av arbetslöshetskassorna fattat sina beslut meddelade regeringen sitt.

Herr talman! Enligt de uppgifter jag fått har de flesta arbetslöshetskassor haft kontakt med departementet och företrädare för regeringen redan i mitten av december. Man var då helt överens om att samtliga kassor skulle höja sina ersättningar. Jag vill påminna herr Ahlmark om att det i inrikesutskottets betänkande nr 14 år 1975 sägs att det är ”en naturlig konsekvens av utbildningsbidragets konstruktion att det anpassas till höjningar av maximiersättningen inom arbetslöshetsförsäkringen och det kontanta arbetsmarknadsstödet. Det föreslås att det skall ankomma på regeringen att företa en sådan anpassning. Utskottet finner anordningen naturlig och tillstyrker förslaget i denna del.” Riksdagen antog enhälligt nämnda uttalande. Herr talman! Jag hoppas att departementschefen i fortsättningen följer utskottets och riksdagens uttalanden snabbare och inte i onödan skapar oro och irritation bland berörda personer — därmed menar jag både de som genomgår arbetsmarknadsutbildning och de som brottas med rekrytering till AMS-utbildning. Betänk att det är fråga om en ren beställning från riksdagen till regeringen att denna skall effektuera ett riksdagsbeslut. Till sist en fråga om departementschefen delar uppfattningen att anpassningen av utbildningsbidragen bör ske tidigare och snabbare. Jag skulle vara tacksam om jag fick en bekräftelse på att automatiken står fast trots regeringsskiftet och att värdesäkringen kommer att gälla framdeles även under en borgerlig regering.
Herr talman! Det som hänt visar att vi till punkt och pricka följer riksdagens beslut. Men hur gjorde den gamla regeringen förra gången? Jo, vid förra årsskiftet låg kassaersättningen vid arbetslöshet på 130 kr. för 40 96 av kassornas medlemmar. Men regeringen höjde då inte utbildningsbidragen till 140 kr. utan väntade ända till den 1 juli 1976 med att göra det. Vi höjer alltså det högsta utbildningsbidraget till 140 Om höjda arbets marknadsutbildningsbidrag Om höjda arbets marknadsutbildningsbidrag kr. från den tidpunkt då nya kassaersättningar träder i kraft. Den gamla regeringen väntade i ett halvt år med att göra det. Kom därför inte och klaga över tidtabellen i år utan medge i stället att det har blivit en förbättring genom regeringsskiftet!
Herr talman! Tidigare visste arbetslöshetskassornas representanter genom sina kontakter med den gamla regeringen att en höjning skulle ske, även om den kom något efter höjningen av kassaersättningen. I dag är såväl kassaredogörarna vid de erkända arbetslöshetskassorna som kursdeltagarna oroliga för att den nu tillträdda regimen med herr Ahlmark i spetsen inte skall infria de tidigare utfästelser som gjorts. Trots allt, herr Ahlmark, finns det en större osäkerhetskänsla i kontakterna mellan fackförbunden och den nuvarande regeringen än i motsvarande kontakter med den gamla.
Herr talman! Alla märkte ju att herr Persson i Karlstad bara trampade luft i det sista inlägget. Herr Persson har nu fått medge att höjningen av utbildningsbidraget har kommit samtidigt med höjningen av ersättningen vid arbetslöshet. Han har också fått medge att den förra regeringen dröjde med det ett halvår. Det har alltså blivit en klar förbättring efter regeringsskiftet. Därmed faller alla herr Perssons anklagelser platt till marken.
Herr talman! Jag är inte helt övertygad om att kursdeltagarna som satt ute i den där boden och väntade på besked från regeringen kände samma stabilitet som herr Ahlmark nu gör i kammarens talarstol. Jag tror att oron fanns och fortfarande finns, och jag tycker att herr Ahlmark borde kunna lära av misstagen och i fortsättningen följa med i automatiken betydligt snabbare.
Herr talman! Om herr Persson menar att vi skall lära av den gamla regeringens misstag så har vi gjort det och alltså höjt utbildningsbidraget samtidigt som ersättningen vid arbetslöshet höjts. Det är den gamla regeringens misstag som har gjort att vi nu har fattat beslut på ett bättre sätt än den förra regeringen gjorde.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig, om jag avser att medverka till att åtgärder vidtages för att en bättre samordning mellan företags och samhällsekonomiska intressen kommer till stånd inom den statliga sektorn. Det finns anledning att inledningsvis ta upp en mer teoretisk aspekt på herr Börjessons fråga. Produktion av varor och tjänster kan vara förenad med s.k. externa effekter, dvs. följder som inte tagits med vid den företagsekonomiska bedömningen. Dessa kan förekomma på såväl kostnads som intäktssidan. Ett belysande exempel på externa effekter är utnyttjandet av olja för energialstring. Då olja förbränns uppkommer svaveldioxid. Tillsammans med vattnet i luften förvandlas svaveldioxiden till en syra. Sådan svavelsyrebemängd luft verkar starkt eroderande; metaller rostar, byggnader förstörs. Den bidrar till försurningen av våra sjöar. Utsläpp av svaveldioxid medför också hälsorisker. Dessa effekter medför givetvis en kostnad för samhället i dess helhet. Genom att avgiftsbelägga utsläpp av svavel kan man i viss mån återföra dessa samhällsekonomiska kostnader på dem som svarar för utsläppen. Kostnaderna för dem som förbrukar olja eller investerar i dyrbar reningsutrustning kommer att övervältras via priserna på de varor och tjänster som oljeförbrukaren producerar. Skillnaden mellan företagsekonomisk kostnad i vid bemärkelse och samhällsekonomisk kostnad kan på detta sätt reduceras och i bästa fall helt elimineras. I andra fall kan produktion av varor och tjänster vara förenad med fördelar för samhället i dess helhet utan att dessa för den skull återspeglas i företagets intäktskalkyler, t.ex. när ett företag tar på sig kostnaderna för utbildning av arbetskraft. I det fallet är den företagsekonomiska vinsten mindre än den samhällsekonomiska. Man kan tänka sig situationer, där den företagsekonomiska vinsten av viss produktion är negativ under det att den samhällsekonomiska vinsten är positiv. I ett sådant fall är det givetvis önskvärt att verksamheten fortsätter. Den företagsekonomiska kalkylen kan bringas i samklang med den samhällsekonomiska genom subventionering av verksamheten. De bidrag som via budgeten överförs till SJ för att täcka driftkostnaderna för olönsamma bandelar kan ses som uttryck för denna typ av samhällsekonomiska överväganden. Det är ofta svårt att i siffror fastställa skillnaden mellan samhällsekonomiska och företagsekonomiska kostnader och intäkter. Särskilt svår blir givetvis avvägningen när det blir fråga om icke-materiella kostnader och intäkter i form av t.ex. trivsel-, miljö-, trygghetsvärden osv. Icke desto mindre görs fortlöpande bedömningar av detta slag. Det sker bl.a. vid budgetbehandlingen i regering och riksdag. På en rad områden, där marknadsprisbildningen inte fungerar, krävs fortlöpande sådana bedömningar. Bedömningar av det slag som det är fråga om här försvåras ytterligare av att det kan finnas en motsättning mellan ett långsiktigt och ett kortsiktigt tidsperspektiv. Åtgärder som i ett längre perspektiv kan te sig samhällsekonomiskt riktiga kan i ett kortare perspektiv framstå som felaktiga och impopulära. Inte minst den fortgående strukturomvandlingen i vårt samhälle kan ge upphov till konflikter av detta slag. Herr Börjesson har i sin interpellation anfört att statliga företag bör ”vara normgivande för enskilda och kooperativa när det gäller frågan om ansvaret för samhällsekonomin”. Det är närmast en självklarhet att statens egna företag skall i sin verksamhet motsvara de krav samhället har anledning att ställa på företagsamheten. Enligt min uppfattning är det dock i första hand statsmakterna som skall ansvara för att företagen — såväl de privata och kooperativa som de statliga — får sådana ramvillkor, att deras på företagsekonomisk grund fattade beslut i så stor utsträckning som möjligt står i överensstämmelse med samhällsekonomiska mål och kalkyler. Så långt som möjligt bör olika företag arbeta under och konkurrera på lika villkor oberoende av ägarförhållandena. I sista hand blir det då medborgarnas egna värderingar och önskemål som bestämmer hur våra gemensamma resurser skall disponeras. I sin fråga tar herr Börjesson upp SJ:s verksamhet. En sådan debatt tillhör inte mitt verksamhetsområde. Jag vill emellertid framhålla, att det i kommunikationsdepartementets bilaga till årets budgetproposition sägs, att fördelningen av transportarbetet mellan olika transportmedel skall ske med utgångspunkt från de samhällsekonomiska kostnaderna. Trafikpolitiken skall utformas med beaktande av regional och näringspolitiken samt med hänsyn till kraven på trafiksäkerhet och god miljö. Regeringens strävan på detta område är alltså att åstadkomma just den helhetssyn, som herr Börjesson har efterlyst. Ansvaret för helhetssynen måste dock ligga på statsmakterna, inte på SJ. Ekonomidepartementet har som en av sina väsentligaste uppgifter att i samarbete med andra departement bedöma de samhällsekonomiska effekterna av olika planerade eller beslutade åtgärder samt att klarlägga dessas konsekvenser för gemensamma samhällsekonomiska mål. Sådana analyser ger underlag för utarbetandet av riktlinjer för statliga verks och myndigheters verksamhet. Regeringens strävan är därvid självfallet att utforma dessa riktlinjer så att även verkens och myndigheternas bedömningar av vad som är ändamålsenligt för den egna verksamheten också är förenligt med övergripande samhällsekonomiska intressen. Uppdelningen av det tidigare finansdepartementet torde ge ökat utrymme och bättre förutsättningar för det slag av samordning, som herr Börjesson har efterlyst.
Herr talman! Först vill jag tacka ekonomiminister Bohman för ett utförligt och positivt svar på min interpellation. v Den frågeställning jag har aktualiserat är av stor principiell och praktisk betydelse. Den gäller hur man skall kunna åstadkomma en sådan samordning av aktiviteterna i samhället att man når det samhällsekonomiskt sett bästa resultatet. För detta fordras ett konkret och praktiskt planeringsoch analysarbete. Jag finner det glädjande att ekonomiministern i svaret anger att detta är en huvuduppgift för ekonomidepartementet. Ett ganska vanligt omdöme bland människorna i vårt land är att den statliga verksamheten präglas av byråkrati och ineffektivitet. Ofta är ett sådant omdöme grundat på den erfarenhet man själv haft. Man har upplevt hur med företagsekonomiskt rationella motiv den service som måste finnas lagts ner eller urholkats och att ingrepp gjorts i andra funktioner i samhället. Man har upplevt hur regionala sysselsättningsaspekter skjutits i bakgrunden vid rationaliseringsbeslut, medan samhället måste ta på sig kostnaderna för att rädda sysselsättning och försörjning åt berörda människor. Man har upplevt hur handikappade har svårt att få arbete, också inom statlig verksamhet, samtidigt som staten med samma kassa på andra vägar bidrar till deras försörjning. Det är självklart att staten måste ta ett ansvar för sådana förhållanden för att verksamheten i samhället skall bedrivas till samhällsekonomins bästa. Detta är också en fråga om allmänhetens förtroende för samhället och dess effektivitet. I min interpellation anförde jag SJ som exempel, väl medveten om att staten här anslår ett visst belopp för att korrigera den företagsekonomiska kalkylen i samhällsekonomisk riktning. Men frågan är om man inte här som på andra områden borde ange en samhällsekonomisk målsättning för verksamheten redan från början. Det måste anses rimligt att verksamhet som drivs i statlig regi också definitionsmässigt skall ha en samhällsekonomisk målsättning. Helt självklart är dock att innan beslut om förändring av den statliga verksamheten fattas måste en noggrann analys göras, som tydligt visar alla de kostnader som uppstår för kommuner, landsting och — inte minst — enskilda medborgare till följd av förändringen. En sådan analys måste omfatta såväl ett kort som ett långt perspektiv. Medborgarna måste kunna uppleva konsekvens och medvetenhet i den offentliga verksamheten, men samtidigt måste detta kunna förenas med ett sunt konkurrensförhållande gentemot den privata verksamheten. Herr talman! Jag uppfattar ekonomiministerns svar så, att man i det nya ekonomidepartementet anser sig ha bättre möjligheter att ta itu med denna problematik än tidigare. Jag hälsar detta med tillfredsställelse och vill samtidigt uttrycka en förhoppning om att också detta arbete bedrivs på ett sätt som är förenligt med såväl en företagsekonomisk effektivitet som en sund samhällsekonomi. Jag ber att än en gång få framföra ett tack för svaret på min interpellation.

Herr talman! Jag har ingenting att tillägga i sak. Och jag tror att herr Börjesson i Falköping och jag är ense i princip. Hur man sedan i varje särskilt, konkret fall gör sina bedömningar faller utanför den här debatten. Det gäller ju att analysera och summera alla olika kostnadsposter och intäktsposter som inverkar på den helhetsbedömning som herr Börjesson och även jag eftersträvar. Men detta är inte lätt — det hör i många fall till det svåraste som finns. Jag skulle vilja varna för att hårdra — jag tror inte att herr Börjesson har velat göra det — motsättningarna mellan företagsekonomiska och samhällsekonomiska bedömningar. Som framgick av mitt svar kan det ibland föreligga sådana motsättningar. Men man skall nog utgå ifrån att det inte behöver vara på det sättet ur ett vidare perspektiv. De olika bedömningsvägarna löper i mycket stor utsträckning parallellt och sammanfaller ofta; de ligger i varje fall väldigt nära varandra. Ofta beror skillnaderna — det framgick också av herr Börjessons senaste inlägg — på det perspektiv som man anlägger. Vad som är rätt och riktigt i ett lokalt perspektiv kan vara fel i ett nationellt perspektiv, och vad som är rätt och riktigt i ett nationellt perspektiv kan vara fel i ett internationellt perspektiv. Kortsiktiga synpunkter kan bryta sig mot långsiktiga. Men hur man än vrider och vänder teoretiskt på den här filosofin, så kommer man ju ändå till sist fram till att målet är och bör vara detsamma för både samhällsekonomiska och företagsekonomiska värderingar, nämligen de enskilda individernas och därmed också nationens bästa.

Herr talman! Att jag nu tar till orda innebär inte att jag inte delar den uppfattning som ekonomiministern här har gjort sig till tolk för; jag delar helt och fullt hans uppfattning i denna fråga. Jag har begärt ordet närmast därför att jag många gånger upplever det så att vederbörande verkschef — eller chef i ett statligt företag — ser saker och ting enbart ur sitt eget företags synpunkt, dvs. han bedömer rent företagsekonomiskt vad som för hans företag är det mest ekonomiska. Men då är problemet hur detta kommer att te sig ur samhällsekonomisk synpunkt. Därför menar jag att det är angeläget att man ventilerar dessa frågor. Nu har ju staten — i detta fall regeringen — möjligheter att gå in och bedöma frågorna ur samhällsekonomisk synpunkt och göra de ingripanden som kan anses nödvändiga. Jag skulle ha kunnat nämna tidigare att det är ca 2 000 handikappade ungdomar som årligen pensioneras. Det är väl i och för sig värdefullt att de får tryggad ekonomi, men deras önskan är ändå att kunna få ett arbete. Så är det i varje fall för huvudparten — och huvudparten har möjligheter att utföra ett meningsfullt arbete. Då menar jag att man från samhällets sida i större utsträckning än tidigare borde gå in med åtgärder. Jag vet att man har signalerat sådana och att riksdagen också har beslutat om åtgärder i syfte att underlätta för dessa ungdomar att få arbete. Det gäller med andra ord att se till att de företagsekonomiska och samhällsekonomiska intressena liksom vävs in i varandra. Någon skillnad borde det inte vara mellan dessa intressen — de bör alltså gå in i varandra. Det är främst regeringens skyldighet att se till att så sker i möjligaste mån.
Herr talman! Av vad jag redan har sagt framgår att jag ansluter mig till den grundsyn herr Börjesson i Falköping nu redovisat.

Herr talman! Herr Wästberg i Stockholm har, med utgångspunkt i ett fall där en chilensk kvinna med två barn avvisats av den svenska passpolisen, frågat dels om jag anser att det är motiverat att ge passpolisen klarare direktiv i vad gäller behandlingen av inresande politiska flyktingar, dels om jag delar uppfattningen att avvisning alltid bör uppskjutas, när invandrarverket meddelat att det tagit upp en flyktings inresa till behandling. Som framgår av mitt svar till herr Wästberg den 20 januari i år skall - om utlänningen gör gällande att han är politisk flykting — frågan om avvisning underställas invandrarverket, om inte påståendet om politiskt flyktingskap är uppenbart oriktigt. Går frågan om avvisning på detta sätt vidare till verket, blir det alltså inte aktuellt med någon omedelbar verkställighet. Jag begränsar mig därför i fortsättningen till fall, där polismyndigheten inte ansett anledning till underställning föreligga. Enligt 57 3 första stycket utlänningslagen skall beslut om avvisning, som meddelats av polismyndighet vid utlänningens ankomst till riket eller omedelbart därefter, verkställas utan hinder av anförda besvär. Vidare följer av 58 3 första stycket samma lag att avvisning skall verkställas av polismyndighet så snart det kan ske. Av 663 tredje stycket utlänningskungörelsen framgår visserligen att polismyndigheten i vissa fall har möjlighet att meddela anstånd ”viss kort tid” med verkställighet av avvisning. Denna möjlighet föreligger emellertid inte när åtgärden har beslutats av polisen vid utlänningens ankomst till riket eller omedelbart därefter. Däremot kan invandrarverket, under förutsättning att polismyndighetens beslut om avvisning har överklagats dit, med stöd av 133 förvaltningslagen, förordna att verkställighet tills vidare inte skall ske. Ett uppskjutande av verkställigheten förutsätter i så fall att invandrarverket underrättar polismyndigheten om sitt förordnande innan avvisningen verkställts. Enligt vad jag har inhämtat brukar beslut i inhibitionsärende normalt också kunna meddelas inom någon eller några timmar efter att ärendet anhängiggjorts hos verket. Av vad jag nu sagt framgår att, när det gäller verkställandet av beslut om avvisning, förfarandet är noggrant reglerat i gällande författningar. Det finns därför enligt min mening inte behov av — och knappast heller utrymme för — ytterligare direktiv till polisen av det slag som herr Wästberg efterlyst. Avslutningsvis vill jag emellertid erinra om att den s.k. utlänningslagkommittén har i uppdrag att se över bl.a. de frågor som rör verkställighet av avlägsnandebeslut enligt utlänningslagen.

Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret. Tyvärr är jag rädd för att justitieministern inte till fullo insett eller informerats om de allvarliga händelser som inträffat under de senaste månaderna. Först kom en ipternationellt känd politisk flykting till Arlanda. Han kom direkt från fängelset. Hans svenska vänner vädjade till passpolisen att ta det lugnt med förhöret. Svaret blev ett fem kvarts förhör med flyktingen. Senare anlände den chilenska kvinna vi här diskuterat till Arlanda. Hon kastades ut trots att hon bett om politisk asyl och trots att hennes fall behandlades av invandrarverket. I tidningarna gör därefter den ansvarige polisintendenten en rad uttalanden om kvinnans privata förhållanden. Nu i söndags inträffade ytterligare en mycket allvarlig sak. Två bolivianska flyktingar kom till Arlanda med falska pass. De talade om att de var politiska flyktingar och begärde att få tala med en namngiven advokat — som var förvarnad. De fick aldrig tala med advokaten. De slängdes ut ur landet. Det här är tre fall som kommit till allmän kännedom genom att de drabbade haft vänner i Sverige. Men hur många rättsövergrepp har skett i det tysta? Dessa tre fall belyser behovet av lagändringar. Men det är mot bakgrund av dessa fall märkligt att justitieministern inte tycker att det behövs klarare direktiv vad gäller behandlingen av inresande politiska flyktingar. Antingen är det så att direktiven är till fyllest, och då representerar dessa exempel brott mot statsmaktens intentioner. Då är det uppenbart att det behövs en uppröjning hos passpolisen på Arlanda. Eller också följer passpolisen direktiven — och i så fall innebär direktiven att uppenbara övergrepp mot flyktingar förekommer. Då bör instruktionerna ändras. Den chilenska kvinna som min fråga utgick från kom tillsammans med sina två minderåriga barn till Sverige från Rumänien. Hennes man fanns redan i Sverige. Hon ansökte om politisk asyl och hennes ärende snabbehandlades av invandrarverket. Trots att polisen vet att invandrarverket sitter i sammanträde om kvinnan sker avvisningen. Är detta verkligen rimligt? Hade polisen lyft luren och frågat hur det skulle bli hade inte avvisningen behövt ske. Men än viktigare: Delar inte justitieministern uppfattningen att när invandrarverket håller på att behandla frågan om en politisk flykting skall få stanna eller inte skall avvisning anstå? Nu lyckades man få fram ett meddelande så att den chilenska kvinnan kunde stoppas i Paris. En svensk tidning betalade tillbakaresan, och allt slutade således lyckligt. Men det var ren tur. Slutet kunde också ha blivit en tragedi.

Herr talman! Som framgick av mitt svar på herr Wästbergs i Stockholm fråga är förfarandet hos polisen i detta fall ganska noggrant reglerat både i lag och i tillämpningsförfattningen till utlänningslagstiftningen. Det finns alltså inte något egentligt utrymme för att genom direktiv till polisen få den att handla på något annat sätt än vad som är förutsett i författningarna. Men jag kan gärna medge att det kan finnas skäl att se över dessa författningar. Detta har dock — och det nämnde jag också i slutet av mitt föregående anförande — utlänningslagkommittén i uppgift att göra. Eftersom herr Wästberg har ställt frågan till mig och inte till statsrådet Ullsten, har jag utgått från att det är polisens förfarande i detta fall som det gäller. Det aktuella ärendet skall jag inte gå närmare in på, men jag kan framhålla att invandrarverket, när ärendet ligger hos detta och om det bedömer förutsättningar för det föreligga, har möjlighet att inhibera verkställigheten. Verket kan t.o.m. besluta om inhibering i avvaktan på ytterligare utredning, om det inte hinner slutföra behandlingen i tid.
Herr talman! I det här fallet var det alltså ren tur att inte slutet på den chilenska kvinnans försök att komma till Sverige blev en tragedi. Jag menar att ett enkelt och rimligt sätt att undvika tragedier är att justitieministern uttalar att polisen — när ett ärende aktualiseras hos invandrarverket — i varje fall inte genomför en avvisning innan man hört efter hos invandrarverket hur detta ämnar ställa sig. Detta ligger också inom ramen för dagens lagstiftning. I övrigt tar jag fasta på justitieministerns uttalande att det finns skäl att se över de författningar som gäller på denna punkt.
Herr talman! Jag tycker att det som förekommit i detta ärende visar att om ett avvisningsbeslut skall upphävas ankommer detta på invandrarverket, om ärendet ligger där. Jag förmodar att herr Wästberg i Stockholm anser att verket också är den mest sakkunniga myndigheten. Det är invandrarverket som enligt lagstiftningen har befogenhet att stoppa avvisningen i dessa fall.
Herr talman! Invandrarverket är otvivelaktigt den mest sakkunniga myndigheten. Just därför borde polisen — när den vet att ett ärende är under behandling hos invandrarverket — innan man verkställer en beslutad avvisning höra efter hos verket hur utgången av dess behandling av ärendet blir. Det vore ert sätt att inom ramen för de lagar som i dag finns undvika onödiga tragedier och onödigt lidande för politiska flyktingar.
Herr talman! Det är inte så enkelt att ens i en ny författning klara av de här frågorna som herr Wästberg i Stockholm tror. Enbart den omständigheten att en person har klagat hos invandrarverket stoppar inte, enligt nu gällande lagstiftning, verkställighet. Skall man i en kommande lagstiftning införa något liknande, får man verkligen tänka sig för. Att ärendet har bragts fram till invandrarverket säger ingenting om vilka sakliga skäl som kan finnas, utan det är det verk som handlägger ärendet som det ankommer på att ta ställning till frågan.

Herr talman! Herr Bengtsson i Hamneda har frågat mig när det länge planerade polishusbygget i Ljungby kan komma att förverkligas. Regeringen uppdrog den 10 april 1975 åt byggnadsstyrelsen att projektera ett nytt polishus i Ljungby med lokaler för polis-, exekutionsoch åklagarväsendet samt för den lokala skattemyndigheten. I beslutet föreskrevs att projektet skulle ingå i byggnadsstyrelsens projektreserv och således kunna utföras när behov föreligger med hänsyn till sysselsättningsläget. Enligt vad jag har erfarit är sysselsättningsläget i Ljungby sådant att det inte finns behov av att sätta igång ytterligare byggnadsarbeten. Jag kan därför inte f. n. ge något besked om när polishusbygget kan sättas i gång.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. Bakgrunden framgår av motiveringarna i den. Jag tillåter mig ändå att understryka följande. De skärpta krav beträffande anställdas rätt till bättre arbetsmiljö som fastställts har i allt väsentligt beslutats i politisk enighet i detta hus, något som jag noterar med stor tillfredsställelse. I det av mig aktualiserade fallet har emellertid andra faktorer medfört att denna arbetsmiljömålsättning inte fått vara vägledande beträffande arbetsmiljön för personalen vid Ljungby polisstation. Hänsyn till ekonomiska faktorer och sysselsättningsläget inom byggnadssektorn på den aktuella orten är helt naturligt väsentliga faktorer när investering av denna storleksordning planeras, men risken för att hänsyn till dessa faktorer kommer i konflikt med en rimlig prioritering av investeringarna inom den aktuella sektorn är uppenbara. Beträffande den aktuella byggnaden har projektering skett i nära samråd med kommunen, varför byggstart 1977 torde vara beräknad i planeringen för igångsättningar inom kommunen. Den lojalitet hos personalen, som hittills möjliggjort verksamheten vid Ljungby polisstation, skulle vid en fortsatt fördröjning komma att ställas på svåra prov. I sammanhanget bör också understrykas att om en nybyggnation ytterligare försenas, kommer fortsatt utspridning av verksamheten att bli nödvändig, med ytterligare säkerhetsproblem, ineffektivitet och fördyring som följd. Mot denna bakgrund är det min förhoppning att förutsättningar för ett snart igångsättande av polishusbygget i Ljungby skall kunna tillskapas.

Herr talman! Jag delar herr Bengtssons i Hamneda uppfattning att det föreligger ett stort behov av nya lokaler för polisen, bl.a. i Ljungby. Detta underströk justitieutskottet i sitt betänkande 1975:7 p. 2 och fortsatte med ardt uttala, att utskottet utgick från att regeringen höll en beredskap som gjorde det möjligt att anvisa lämpliga byggnadsobjekt på polishussidan, om det blev aktuellt att sätta in särskilda åtgärder för att stimulera sysselsättningen. Justitieutskottet gjorde samma bedömning föregående år, 1975/76:26, men ansåg att man inte kunde prioritera Ljungby framför andra orter. Utskottet underströk vikten av att byggnadsverksamheten skulle sättas i gång så snart bedömdes lämpligt. Mitt uttalande om sysselsättningsläget i Ljungby grundar sig på uppgifter från arbetsmarknadsdepartementet, arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnden i Kronobergs län.

Herr talman! Jag har att meddela att jag inte är i tillfälle att inom föreskriven tid besvara en interpellation av herr Börjesson i Falköping angående undervisning i skolan om behovet av att tillvarata naturresurserna. Jag avser att besvara interpellationen den 15 mars.
Herr talman! Herr Andersson i Södertälje har frågat utbildningsministern om SSK kommer att få nya direktiv. Enligt fastställd ärendefördelning är det jag som har att besvara frågan. Regeringen har den 9 december 1976 fattat beslut om tilläggsdirektiv till utredningen om skolan, staten och kommunerna. Inriktnirgen av dessa direk.iv har angetts i budgetpropositioneén. Vid tidpunkten för avlämnandet av budgetpropositionen hade tilläggsdirektiven inte expedierats bl.a. beroende på att överläggningar med berörda personalorganisationer ännu inte hade avslutats. Tilläggsdirektiven har nu expedierats.

Herr talman! Jag ber först att få tacka fru statsrådet för det svar som har lämnats här i dag. Jag tycker det är bra att svaret äntligen har kommit — efter regeringsskiftet i höstas har jag och många med mig vid olika skolkonferenser och vid andra tillfällen mötts av rykten och påståenden och även av många frågor, huruvida SSK-utredningen över huvud taget skulle få fortsätta med sitt arbete. Efter detta kom i budgetpropositionen i januari i år en mycket olycklig formulering i frågan som skapade en ny förvirring, och en ännu olyckligare formulering lämnades av statsrådets pressekreterare när man skulle försöka förklara formuleringen i budgetpropositionen. Hela denna händelsekedja har under några månader lamslagit arbetet i SSK-utredningen. Med det besked som statsrådet nu har lämnat är det två saker jag kan konstatera, nämligen för det första att tilläggsdirektiven inte avviker från de ursprungliga direktiven och för det andra att beskedet rensar luften och gör det möjligt för SSK-utredningen att arbeta vidare. Det tycker jag är lyckligt. Min uppfattning är den, att de frågor som SSK utredningen har att handlägga har sådan inbördes kraft och styrka att om utredningen till äventyrs skulle ha lagts ner skulle alla de här frågorna kommit tillbaka med förnyad kraft om ett eller högst två år och att vi då hade fått börja om ifrån början. Nu finns det redan mycket material i SSK-utredningen att bygga vidare på, och jag hoppas att vi också skall kunna föra arbetet till ett lyckligt slut så småningom.

Herr talman! Som herr Andersson i Södertälje vet trädde medbestämmandelagen i kraft den 1 januari i år. Regeringen ansåg dock att det knappast var rimligt att för åtgärder som beslutats under hösten undandra berörda personalorganisationer inflytande. Beslutet om tilläggsdirektiv till SSK-utredningen föranledde enligt denna bedömning överläggningar med personalorganisationerna, trots att beslutet fattades den 9 december förra året. Jag har svårt att tro att herr Andersson i realiteten har någonting emot ett sådant handlingssätt, fastän det i det här fallet liksom i flera andra fall kommit att medföra vissa inadvertenser i budgetpropositionens föredragandeavsnitt. Herr Andersson berörde nu också tilläggsdirektivens innehåll, men om herr Andersson vill diskutera dem bör herr Andersson ställa en fråga till mig om det. Jag skall då gärna ge svar.

Herr talman! Jag har självfallet en mycket stor respekt för den nya medbestämmandelagen och dess innehåll, men jag tycker att man i budgetpropositionen hade kunnat förklara sig på ett avsevärt mycket tydligare sätt än vad som nu blev fallet, när man ville tala om för riksdagen hur det låg till i den här konkreta frågan. Jag talade om den förvirring och oklarhet som rådde under den gångna hösten. Fru statsrådet har hjälpt till att skapa den förvirringen med olika uttalanden, men med dagens besked har hon rensat luften. Vi vet att vi kan arbeta vidare, och det tycker jag är bra.
Herr talman! Herr Andersson i Södertälje talar mot bättre vetande, och det inser han nog själv. Även om han aldrig så många gånger använder uttrycken förvirring, oklarhet osv., så blir det faktiskt inte sant trots detta.

Herr talman! Fru Sigurdsen har frågat mig om regeringen inte anser att företrädare för arbetare och tjänstemän i den svenska industrin, dvs. de fackliga organisationerna, har några erfarenheter och kunskaper som skulle vara av värde i en s.k. brett upplagd idékonferens om hur Sverige skall kunna stödja u-ländernas industrialisering. Svaret på fru Sigurdsens fråga är självfallet ja. Därför finns det bland de inbjudna också personer med facklig anknytning. Till konferensen har i övrigt inbjudits en rad personer med erfarenheter från biståndsområdet, näringsliv och ekonomiska frågor i allmänhet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Ullsten för svaret. När man tar del av det kan man lätt undra varför den här frågan har ställts. En hel del underligheter har ju förekommit innan man har nått fram till det här självklara svaret. Tack vare att frågan ställdes blev det livlig aktivitet i herr Ullstens kansli, och samma dag tog man kontakt med enskilda individer både nära och fjärran för att inbjuda till den planerade konferensen. Jag har ett brev till P.-O. Edin på Metallindustriarbetareförbundet, daterat den 3 februari, som tyder på detta. Den 8 februari togs kontakt direkt med LO. Man beklagade vad som hänt och sade att det fanns två stolar lediga till LO:s förfogande. Om det inte redan har kommit, så kommer under dagens lopp ett besked om vilka representanter LO ämnar utse till konferensen. Vi tycker det är viktigt att man fastslår den här principen. Om en representant för folkpartiet skulle delta i en konferens, skulle jag aldrig ha kommit på idén att ringa upp någon enskild folkpartist, utan jag skulle ha tagit kontakt med partiledningen för att den skulle få utse sina representante.. Den här frågan har två aspekter. Det är mycket viktigt att företrädare för de fackliga organisationerna finns med när man skall diskutera industriutvecklingen i u-länderna. Det finns ett stort kunnande hos både arbetare och tjänstemän som man bör ta till vara i en sådan här, som man säger, brett upplagd idékonferens. Jag kan hänvisa bl.a. till vad det har betytt för Bai Bang-projektet att vi i projektrådet har haft en företrädare för facket i Vargön med i diskussionerna. Det kan ju också komma tankar och idéer om att flytta ut svensk industris tillverkning till utvecklingsländerna. Detta är sannerligen en fråga som har stor och vital betydelse för de fackliga organisationerna och deras företrädare. Med den här lilla historiken, som jag saknade i herr Ullstens svar, vill jag ställa frågan: Om det nu för herr Ullsten har varit så självklart Nr 70 att de fackliga organisationerna hade detta intresse och denna kunskap, Fredagen den borde då inte inbjudan till löntagarna ha utgått samtidigt med att inbjudan 11 februari 1977 gick till näringsliv och andra intressenter?
Herr talman! Det finns kanske inte så stor anledning att förlänga den här debatten. Får jag ändå säga att det till saken hör att inga organisationer över huvud taget är inbjudna till denna konferens utan endast enskilda personer med erfarenhet från det område som vi skall diskutera på Haga nu på måndag. Till saken hör också, att en inbjudan bl.a. till Metallekonomen P.-O. Edin skickades innan jag hade någon som helst kunskap om att fru Sigurdsen hade ställt sin fråga. Men det viktigaste är kanske ändå att fru Sigurdsen och jag är helt överens om att synpunkter från personer med facklig anknytning är av stort intresse i alla slags diskussioner som berör vårt samarbete med utvecklingsländerna. Det är också från den utgångspunkten som jag försökt agera i den här saken. Nu vill jag bara, herr talman, hoppas att fru Sigurdsens agerande i denna sak inte skall få till resultat att de inbjudna företrädarna för LO känner sig föranlåtna att tacka nej till mötet på måndag.
Herr talman! Statsrådet Ullsten säger att det inte inbjudits några enskilda organisationer. Nej, men det framgår klart både av herr Ullstens tal och av pressmeddelandet att det är fråga om representanter för regeringen, företag, näringsorganisationer, SIDA och andra myndigheter. Jag menar att organisationerna själva borde få utse sina representanter. Men jag vill också säga, herr talman, att detta inte är det enda fallet där man märker en stor valhänthet från den borgerliga regeringens sida när det gäller att närma sig löntagarorganisationerna. Det har ju gnisslat en hel del i det avseendet. Jag uppfattar det här som ett led i en nonchalant inställning till de organisationerna; man märker ett sådant mönster i regeringens handlande. Det är alltså organisationer som representerar verkligheten, den verklighet som man tycker sig finna att den borgerliga regeringen står främmande inför. Jag vill bara för herr Ullstens information säga att med anledning av både detta och det som tidigare har inträffat kommer man från LO:s sida att översända en skrivelse till statsminister Fälldin, där man talar om hur man tycker att kontakterna skall vara. Vi tar med ett utdrag ur LO:s stadgar. Då kanske det här inte skall behöva upprepas i fortsättningen.
Herr talman! Det är kanske inte så egendomligt om man i ett anförande säger att en konferens kommer att bevistas av personer som representerar 15 olika organisationer, även om de inte gör det i någon sorts formell mening. Och varför skulle vi inte i det här landet kunna ha olika slags konferenser - ibland konferenser där vi inbjuder organisationer, när vi tycker att det finns skäl för det, men också konferenser som denna, som är tänkt att vara tämligen informell. Vi har helt enkelt valt att inbjuda ett antal personer som vi vet har idéer om utvecklingssamarbetet på industriområdet. I all vänskaplighet och utan några som helst former skall vi då kunna diskutera tämligen fritt och inte behöva slå varandra i huvudet för att vi tillhör den ena eller den andra organisationen. När det gäller fru Sigurdsens allmänna kommentar i övrigt om hur man skall umgås med löntagarorganisationer tror jag inte att det i den nya regeringen finns någon som helst tveksamhet på den punkten. Det är mycket värdefullt med sådana kontakter, och kan fru Sigurdsen hjälpa oss att se till att det samarbetet fungerar ännu bättre i framtiden än hittills är hon mycket välkommen i det arbetet.
Herr talman! Visst skall man kunna hålla olika slags konferenser, och det står naturligtvis regeringen fritt att inbjuda efter vilka principer den vill. Men om man ser på listan över inbjudna till den här konferensen, och när herr Ullsten säger att det är sådana som ”vi vet har idéer”, blir man tveksam. Ett statsråd, herr Ullsten, kan väl inte känna till alla som har idéer. Visserligen är det en begränsad krets, men det är ett mycket litet fåtal av de inbjudna som representerar det kunnande som finns hos arbetare och tjänstemän.

226, och anförde: Herr talman! Fru Lantz har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder som gör det möjligt för vuxenstuderande som på grund av sjukdom förlorar inkomst under feriearbete att få kompensation härför. I propositionen om vidgad vuxenutbildning samt studiestöd till vuxna m.m. togs frågan om de vuxenstuderandes sjukförsäkring upp. Dåvarande Jepartementschefen ansåg att frågan om huruvida vuxenstudiestödet skall vara sjukpenninggrundande måste ytterligare övervägas. Han föreslog att samma regler t. v. skulle gälla för vuxenstuderande med särskilt vuxenstudiestöd som för studerande med studiemedel. Detta innebär att vuxenstudiestöd kan utgå för sådan sjukperiod som infaller under studietid. Studietid definieras som den del av kalenderhalvår under vilken den studerande bedriver studier och den del av kalenderhalvår under vilken han skulle ha bedrivit studier, om han ej blivit sjuk. Varken studiemedel eller vuxenstudiestöd kan emellertid utgå under ferietid då den studerande på grund av sjukdom är oförmögen till arbete. Under den tid vuxenstudiestödssystemet har fungerat har en viss praxis utformats inom sjukförsäkringen. En vuxenstuderande som är tjänstledig från sitt arbete och bedriver studier inom det egna yrkesområdet får under hela studietiden kvarstå inom den sjukpenningklass han hade under förvärvsarbetet. Om han slutar sin anställning men bedriver studier inom det egna yrkesområdet kan han kvarstå i sjukpenningklassen högst ett år. För övriga studerande gäller att sjukpenningplaceringen inte får kvarstå längre än sex månader. Därefter blir man 0-klassad och är således enbart försäkrad för sjukvårdsförmåner. Riksförsäkringsverket fick i juni 1975 regeringens uppdrag att se över nuvarande bestämmelser beträffande stödet vid sjukdom för deltagare i arbetsmarknadsutbildning m.m. Denna utredning behandlar också de problem som uppstår för vuxenstuderande som inte längre är sjukpenningplacerade. Utredningen bedrivs i nära samarbete med centrala studiestödsnämnden. Utredningen har för avsikt att lägga fram vissa förslag under våren 1977. Först när dessa förslag föreligger är jag beredd att ta ställning till frågan huruvida åtgärder bör vidtas för att vuxenstudiestödet skall bli sjukpenninggrundande.

Herr talman! Först skall jag be att få tacka utbildningsministern för svaret. Om man är vuxenstuderande och har studiepenning och inte någon arbetsförtjänst vid sidan av studierna, får man 8 kr. per dag från försäkringskassan vid sjukdom. Den ersättning man får under en sjukperiod dras av på studiepenningen så att det hela går jämnt ut. Under juloch sommarlov måste de allra flesta vuxenstuderande arbeta, eftersom inget studiestöd utgår under ferierna. Om man blir sjuk under ferierna eller om den vuxenstuderandes barn blir sjukt, mister man hela arbetslönen och får bara 8 kr. per dag att leva på. Så blir det därför att reglerna säger att sjukpenningen inte höjs, om inte arbetet varar mer än sex månader i sträck. Själva systemet eller rättare sagt missförhållandet innebär en stor otrygghet för de studerande förutom de kännbara ekonomiska avbräck som de får vidkännas. Eller som det står i ett brev som jag fick i den här frågan, som slutar med följande: ”Ska man inte ha social trygghet fast man studerar? Vi är många som går med hjärtat i halsgropen under sommaren av rädsla för att vi eller våra ungar ska bli sjuka. Gör något om du kan.” Den här uppmaningen skulle jag vilja vidarebefordra till utbildnings Det finns, som jag ser det, fyra sätt att lösa det här problemet på. För det första kan man införa studielön för alla som studerar. Då blir studier jämställda med arbete, och studiefinansieringssystemet blir ett lönesystem i stället för ett lånesystem. Den lösningen har också vänsterpartiet kommunisterna många gånger föreslagit. Vi har också föreslagit att vuxenstudiestödet som helhet skall utgå i form av bidrag. För det andra kan man ändra regeln om en månads karenstid i sjukförsäkringssystemet och ta bort karenstiden helt. För det tredje kan man göra vuxenstudiestödet sjukpenninggrundande under hela tiden, även under ferierna. För det fjärde kan man låta vuxenstudiestödet utgå även under ferier. Det har centrala studiestödsnämnden också föreslagit i budgetpropositionen — åtminstone att det skulle utgå under julen — men det har utbildningsministern inte tillstyrkt. I svaret som jag har fått har utbildningsministern inte valt någon av de här åtgärderna utan hänvisar till en pågående utredning, som blir färdig under 1977. Men enligt uppgift i dag i Dagens Nyheter säger riksförsäkringsverket att man inte har resurser att utreda det här problemet, utan man nöjer sig med att vara uppmärksam på det. Vad säger herr utbildningsministern om detta uttalande, som återges på s. 24 i Dagens Nyheter i dag? Det här är ett missförhållande som man måste komma till rätta med. Jag skulle vara litet tillfreds om utbildningsministern åtminstone kunde utlova att det här missförhållandet kunde försvinna på ett eller annat sätt.
Herr talman! Fru Lantz har pekat på en svaghet i vuxenstudiestödsystemet, och jag har med intresse lyssnat till de förslag fru Lantz har fört fram. Jag har inte hunnit läsa notisen i Dagens Nyheter och jag skulle vara förvånad om uttalandet är korrekt, men jag skall självfallet titta också på det. Det måste vara rimligt att vi försöker lösa ett problem som drabbar människor som försöker bedriva studier i vuxen ålder och som har familjeförsörjningsplikter. Jag hoppas att vi skall kunna hitta en lösning, kanske längs någon av de vägar som fru Lantz har antytt.
Herr talman! Då får jag väl tolka det senaste uttalandet från herr utbildningsministern på det sättet att den här frågan kommer att lösas så att de studerande får den sociala trygghet som de behöver.

Herr talman! Herr Carlsson i Tyresö har frågat mig hur mycket elkraft som kan sparas i det befintliga husbeståndet enligt de beräkningar som gjorts av planverket i dess nyss framlagda utredning och hur många kärnkraftsreaktorer denna inbesparing innebär. Planverkets utredning, som överlämnats till mig den 31 januari, har remitterats den 3 februari. Remisstiden går ut den 15 mars. Den korta remisstiden beror på att regeringen så snart som möjligt vill underställa riksdagen frågan. Planverket har i några räkneexempel antytt de totala besparingsmöjligheterna i bostadsbeståndet. Utredningen har emellertid inriktats på att redovisa dels olika tekniska möjligheter att spara, dels förslag till administrativa och lagtekniska lösningar som skall göra det möjligt att upprätta och genomföra en plan för förbättring av energihushållningen i byggnadsbeståndet. Några definitiva utsagor kan inte göras förrän remissbehandlingen är klar.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Olsson för svaret, även om jag är förvånad över att det är helt innehållslöst. På samma fråga gav ju centern i valrörelsen tvärsäkra svar: det var inga som helst problem med att före 1985 spara så mycket att man kunde stoppa kärnkraften och dubbelt därtill. På denna sparplan byggde centern upp hela sin ener 25 att spara elkraft i hushållen gipolitik. Varför går det då inte längre att få ett klart besked från den regeringsledamot som har ansvaret för sparprogrammet? Fru Olsson har ju nu till sitt förfogande både departementets och planverkets experter. Är det i själva verket de härigenom inhämtade kunskaperna som gör att fru Olsson flyr från centerpositionerna i valrörelsen, eller räckte det att man övergick från oppositionsställning till regeringsställning och tvingades ta ansvar? Enligt planverkets rapport skulle det vara möjligt att spara ca 14 26 av energiförbrukningen i bostäder och lokaler efter en period av ca 20 år och detta till en kostnad av 20-25 miljarder kronor. Det man spar är emellertid endast till en femtedel elkraft, fyra femtedelar är olja. Denna kan i princip omvandlas till elkraft, även om det strider mot centerns vallöfte att inte bygga fler oljekraftverk. Tyvärr förlorar man dessutom en hel del energi vid förvandlingen från olja till el. Det här förslaget skulle, jämfört med den sparplan som den socialdemokratiska regeringen lade fram, möjligen innebära en besparing med ytterligare ett aggregat, dvs. en minskning från 13 till 12. Samtidigt har emellertid fru Olsson, genom sin deklaration att alla sparåtgärder måste vara frivilliga, utan att avvakta remissförfarandet redan avvisat delar av planverkets förslag till sparande. Av centerns storstilade sparplan, som skulle göra de 13 reaktorerna onödiga, finns alltså praktiskt taget ingenting kvar. Mycket riktigt har också den centerdominerade regeringen sett till att vi f.n. har 10-12 aggregat under byggnad eller i drift. Jag tolkar det uteblivna svaret — och jag tror inte att statsrådet Olsson vågar motsäga mig på den punkten — som ett erkännande från regeringen att det inte går att med isolering m.m. av bostadsoch lokalbestånd spara så mycket före 1985 att man därmed kan ersätta kärnkraften. Centerns sparplan föll samman som ett korthus när den mötte verkligheten. Den var ett skamligt bedrägeri mot väljarna, men nu är det avslöjat.
Herr talman! Jag skall mycket gärna gå in i en debatt med herr Carlsson i Tyresö när vi har lagt fram våra propositioner, både den som kommer att läggas fram i mars och den som förhoppningsvis skall komma någon av de sista dagarna av april. Jag tycker att det är rimligt att jag avstår från att kommentera planverkets rapport i dag, eftersom vi vill avvakta resultatet av remissomgången. Men så mycket kan jag ändå säga, herr Carlsson, att planverkets rapport inger mig mycket stora förhoppningar. Vad sedan gäller frågan om energisparandet skall vara frivilligt eller inte, så har jag i mitt svar inte talat om detta. Jag vet inte vad herr Carlsson grundar sitt uttalande i den delen på. I och för sig tycker vi väl alla att frivilligt sparande är den första väg vi skall välja, men jag har för min del ännu inte uttalat mig i den frågan.

Herr talman! Jag har läst i två tidningar att statsrådet Olsson har sagt att hon bestämt avvisar tvångslinjen. Det hade varit bra att få en dementi på den punkten, eftersom uppgiften har spritts i massmedia — jag har svårt att tro att man där har hittat på detta. Det är vidare märkligt att fru Olsson åberopar remissomgången för att slippa svara i riksdagen, eftersom hon samtidigt — om nu uttalandet i pressen är riktigt återgivet — har tagit avstånd från planverkets förslag i vissa delar. Men även om vi lämnar den saken därhän för dagen vill jag understryka att ni kunde ge absoluta löften till de svenska väljarna före valet om att det skulle vara möjligt att spara dubbelt så mycket som vad som motsvarar de 13 reaktorerna. Nu vågar fru Olsson inte säga ett enda ord om hur många reaktorer sparprogrammet motsvarar. Jag tycker uppriktigt sagt att det är en ynkedom att handla på det sättet i politiken. Det är väl så att verkligheten har hunnit upp centern när den kommit i regeringsställning. I december 1976 låg elförbrukningen 12 26 över förbrukningen 1975, och det är en verklighet som ni inte kommer ifrån i regeringsställning. Därför accepterar ni nu kärnkraften, därför får de aggregat som redan är i drift fortsätta att gå och därför bygger ni också nya aggregat och anslår ytterligare miljon efter miljon och hundratals miljoner på hundratals miljoner. Förstår ni inte att era försök att lura människorna, som ni lyckades med i oppositionsställning, är dömda att misslyckas i regeringsställning? Ju längre ni skjuter upp detta erkännande, desto värre blir det för er själva och desto större svårigheter får ni att återupprätta den politiska moralen i denna fråga.
Herr talman! Vad till att börja med beträffar det som har stått i pressen kan jag deklarera att jag inte för någon tidning har uttalat mig om huruvida vi skall ha ett frivilligt eller ett icke frivilligt sparsystem. I övrigt tycker jag att vi alla kan vara överens om angelägenheten av att finna vägar att spara energi. Att jag inte ytterligare utvecklar den frågan nu tycker jag att herr Carlsson i Tyresö skall förstå. Vi har tillfälle att återkomma till det när vi lägger fram vår proposition, där vi inte bara kommer att kunna ge uttryck för sådana förhoppningar som planverkets rapport inger utan kommer att ha ett betydligt fastare underlag för en diskussion.

Herr talman! Jag skulle ha hyst respekt för fru Olssons avsikt att vänta med svaret på min fråga, om vi inte hade upplevt en valrörelse där svenska folket på denna punkt fick absolut kategoriska besked — jag har i min fråga till fru Olsson citerat ett sådant besked från centerledaren Fälldin. Då hade jag kunnat respektera fru Olssons inställning att vilja ha reda på ytterligare synpunkter innan besked ges till riksdagen. att spara elkraft hushållen Men nu citerade jag den nuvarande statsministerns kategoriska besked att det går att spara dubbelt så mycket energi som motsvarar de 13 reaktorerna. Vi har nu planverkets förslag, och med enkla kunskaper i matematik kan vi räkna ut hur mycket den besparing som kan göras i husbeståndet motsvarar i terawatt och därmed i kärnkraftsreaktorer. Mot denna bakgrund uppfattar jag fru Olssons svar enbart som ett ytterligare försök att skjuta denna fråga på framtiden. Men sanningens ögonblick kommer och det blir bara värre, herr talman, ju längre regeringspartiets företrädare skjuter på det slutliga och riktiga svaret.
Herr talman! Jag sade att jag var mycket förhoppningsfull med anledning av planverkets rapport. Med det lilla vi har räknat på kommer vi till helt andra tal än dem som herr Carlsson i Tyresö har låtit sig intervjuas om att han har kommit fram till. Vi får se framöver vilken matematik som står sig.
Herr talman! Jag konstaterar att jag har vågat precisera vad denna besparing innebär i fråga om antal reaktorer — möjligen en. Fru Olsson, som företräder det parti som i valrörelsen hävdade att det var möjligt att spara dubbelt så mycket som svarar mot 13 reaktorer, vågar inte i dag i siffror precisera någonting. Redan det är för mig tillräckligt svar.

Herr talman! Herr Wirmark har frågat mig vad jag avser att göra för att förbättra säkerheten för tågresenärerna inom Storstockholmsområdet, framför allt vad avser trafik i båda riktningarna på enkelspår. Järnvägen är allmänt sett ett säkert transportmedel med en jämförelsevis mycket låg olycksfrekvens. Det är också en strävan hos SJ att ytterligare förbättra säkerheten. Säkerhetsarbetet inriktas naturligtvis i första hand på att förebygga och förhindra olyckor. Nya säkerhetssystem utvecklas och tas successivt i bruk. Som exempel kan jag nämna linjeblockering, fjärrblockering, tågorderradio och senast automatiskt tågstopp. SL-området är redan försett med linjeblockering i kombination med fjärrblockering. Tågorderradio har nu också installerats på alla pendeltåg. SL-området är sålunda i sä

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Enligt svaret skulle det i Stockholmsområdet vara relativt välbeställt med säkerheten för tågresenärerna, och det är nog riktigt. Men vi vet också att olyckor och olyckstillbud har inträffat under senare år och att de fortsätter att inträffa. Det är därför angeläget att något görs för att förbättra säkerheten för tågresenärerna. Inom SL-området finns s.k. skyddsväxlar, vilka automatiskt växlar in tåg på ett stickspår vid möte på samma spår. Kallhällsolyckan i slutet av förra året inträffade efter infart på ett sådant stickspår. Föraren hann inte stanna tåget innan spåret tog slut, och tågsättet välte därför omkull med både materiella och personella skador som följd. Jag ville med min fråga ge kommunikationsministern anledning att överväga vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att förbättra säkerheten för tågresenärerna så att liknande olyckor i största möjliga mån undviks i framtiden. Man skulle i det sammanhanget kunna tänka sig att införa dubbelspår, en möjlighet som jag inte tror att kommunikationsministern nämnde i sitt svar. Om en sådan möjlighet är otänkbar frågar sig en lekman som jag om inte stickspåren skulle kunna förlängas så att föraren hinner stanna innan spåret tar slut. Det var åtgärder av det slaget jag åsyftade i min fråga.

Herr talman! Det är utan tvivel så, herr Wirmark, att den säkraste metoden att förhindra olyckor på enkelspår är ett system med automatiskt tågstopp. Då stannar nämligen tåget i stället för att rusa mot ett annat tåg, med risk för en frontalkollision. Det är just denna säkerhetsanordning som SJ kommer att börja införa fr.o.m. nästa budgetår under förut 25 sättning att riksdagen är vänlig och beviljar investeringsmedel i enlighet med vad jag föreslagit i budgetpropositionen. Jag vill också säga att det nuvarande systemet inte innebär att man gjort avkall på säkerheten, men man trappar upp säkerheten ytterligare ett steg med det automatiska tågstoppet. Samtliga olyckor som hittills förekommit i denna trafik har måst tillskrivas den mänskliga faktorn, och de har alltså berott på sådana misstag som bara kan förebyggas eller elimineras med automatiskt tågstopp.

Herr talman! Fru Winther har frågat mig om jag vill medverka till att för LKAB mildra effekterna av SJ:s nu genomförda taxehöjning. Den nyligen genomförda taxehöjningen vid SJ var nödvändig för att i möjligaste mån undvika en förlust under innevarande budgetår. Trots taxehöjningen, vars årseffekt beräknas till nästan 300 milj.kr., är det osäkert om ett underskott kan undvikas budgetåret 1976/77. För den övervägande delen av SJ:s godstransporter regleras priset i särskilda fraktavtal mellan SJ och de olika kunderna. Det faller helt inom SJ:s ansvarsområde att besluta om dessa avtal. I vilken mån en generell taxehöjning vid SJ påverkar kundernas transportkostnad beror i dessa fall på vad man kommit överens om i avtalen. LKAB och SJ synes ha avtalat om att en allmän taxehöjning vid SJ också skall slå igenom på malmfrakterna. Det måste i första hand ankomma på LKAB att vidta de åtgärder som kan behövas för att möta ökningen i den kostnadspost det här gäller på motsvarande sätt som man måste möta andra kostnadsökningar.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Den har ställts mot bakgrund av det svåra läge som LKAB nu befinner sig i. Varje kostnadsökning i nuvarande situation minskar LKAB:s möjligheter att driva verksamheten i malmfälten. Man har också redovisat sina bekymmer i ett brev till regeringen. Statsrådet menar nu att det åvilar LKAB att vidta de åtgärder som krävs för att möta kostnadsökningen; man har ju skrivit ett avtal med SJ. Den föreslagna höjningen innebär — det har SJ redovisat — för perioden december 1976-november 1977 en intäktsökning för vagnslastgods på 130 milj.kr. och för vagnslastgods, styckegods och persontrafik totalt på 206 milj.kr.; statsrådet nämnde summan nästan 300 milj.kr. LKAB:s del av intäktsökningen skulle bli 45-50 milj.kr. Nästan 25 96 av SJ:s totala intäktsökning skulle alltså bestås av LKAB och malmtransporterna. Det verkar väldigt hårt. Även om man inte kan göra någonting åt den här kostnadsökningen är det väldigt viktigt för LKAB:s skull att transportkostnaderna över huvud taget minskas. Jag vill bara ta ett exempel på LKAB:s fraktkostnader. Det är f.n. lika billigt att skicka Malmbergsmalmen till Narvik och sedan med båt runt hela Norge och Sverige till Luleå som att sända den mellan Malmberget och Luleå på tåg. Då måste det väl vara något fel på det här avtalet. Om det nu inte går att göra något åt den senaste höjningen av fraktkostnaderna, måste det alltså göras något på lång sikt. Jag hoppas att statsrådet vill medverka till det.
Herr talman! Läget är ju det att SJ, som jag sade, inte lämnar några övervinster utan tvärtom riskerar ett direkt underskott i år, trots höjningen av frakttaxorna. Om LKAB:s fraktkostnader vore för höga, skulle det innebära att SJ någon annanstans hade för låga frakttaxor. I annat fall skulle ju SJ inte lämna ett slätstruket resultat eller rent av ett underskott. Jag vet inte om fru Winther har någon uppfattning om var SJ tar ut för låga priser, om hon anser att man tar för höga priser av LKAB.
Herr talman! SJ subventionerar kanske vissa bandelar, men i Norrbotten har vi den bestämda uppfattningen att malmbanan har varit en mjölkko för SJ under många år. Vi menar att det borde bli litet rimligare transportkostnader. Om vi jämför med gruvföretagen utomlands, finner vi att de fraktar 10 000 å 15 000 ton malm per tågsätt, medan LKAB kan frakta 4 000 ton per tågsätt. Det måste ju innebära en väldig kostnadsökning. En möjlighet att minska dessa kostnader vore att förbättra och modernisera transportapparaten. Jag hoppas att kommunikationsministern vill medverka till det för att på sikt minska LKAB:s fraktkostnader.

Herr talman! Herr tredje vice talmannen Eriksson har frågat om jag avser att föreslå komplettering av adressuppgifterna i telefonkatalogen med postnummer. Jag vill inledningsvis nämna att det är televerket som beslutar om telefonkatalogens utformning och innehåll. Som statligt affärsverk söker televerket att tillgodose sina kunders behov av olika tjänster till lägsta möjliga kostnader, och jag vågar påstå att verket hittills varit framgångsrikt på den punkten. Telefonkatalogen är primärt avsedd som en förteckning över telefonabonnenterna. De uppgifter som tas in om varje abonnent begränsas därför i princip till vad som behövs för att identifiera en abonnent, dvs. namn, titel, gatuadress samt telefonnummer. Denna princip bidrar till att hålla katalogens omfång nere, vilket motiveras av både kostnadsskäl och praktiska skäl. Kunder med box eller fack i adressangivelsen, dvs. främst företag, institutioner m.fl., kan dock mot särskild avgift få postnummer plus ortsangivelse införda i telefonkatalogen. Vad gäller det stora flertalet abonnenter har det enligt televerkets erfarenheter inte ställts anspråk på att få postnumret infört i adressangivelsen. Under åren 1969-1971 infördes på postverkets bekostnad i varje katalogdel en förteckning över de postnummer som gällde katalogområdet. Sedan postverket efter särskilda marknadsundersökningar funnit att denna förteckning inte användes i någon större utsträckning slopades den fr.o.m. år 1972. Eftersom få abonnenter har tillgång till samtliga katalogenheter är telefonkatalogen allmänt sett mindre lämplig att användas som en landsomfattande adressförteckning. Televerkets katalogenhet utreder f. n. principerna för den framtida katalogutgivningen i vad gäller indelning, utgivningsintervall, innehåll m.m. Ett förslag till en ny sorts telefonkatalog har lagts fram, där bl.a. en fullständig postnummerförteckning ingår i varje katalogdel. Televerket skall inom kort diskutera förslaget bl.a. med representanter för postverket. En sådan lösning skulle till en rimlig kostnad ge abonnenterna bättre information än det synnerligen kostnadskrävande systemet med postnummer i varje adressuppgift.

Herr talman! Den här frågan om en komplettering av telefonkatalogen med postnummer kan tyckas vara en väldigt liten sak. Men det är en praktisk vardagssak som vi varje dag allesammans upplever. Frågan har ju väckts tidigare i riksdagen, och för något år sedan svarade trafikutskottet att man inte tog ställning till frågan eftersom den var under utredning. Nu talar kommunikationsministern om ett förslag från en utredning, och jag utgår från att det är samma utredning som utskottet talade om. I svaret säger kommunikationsminister Turesson: ”Ett förslag till en ny sorts telefonkatalog har lagts fram, där bl.a. en fullständig Jag tycker liksom statsrådet att det verkar vara en vettig lösning. Det framhålls, om jag har tolkat det rätt, att denna lösning innebär en sammanslagning så att man får en rikspostnummerkatalog i varje telefonkatalogdel. Jag tycker att det verkar rimligt, om man kan få fram detta till en vettig kostnad. Jag skulle vilja ställa en rak fråga till statsrådet, samtidigt som jag tackar för svaret: Är statsrådet beredd att verka för att vi snabbt får fram en sådan lösning?
Herr talman! Ja, jag tycker själv att det här förslaget är ett bra förslag. Då får man alltså, som herr tredje vice talmannen Eriksson säger, en fullständig postnummerförteckning i början på varje telefonkatalogdel. Det är ett ganska billigt förslag också, därför att man kan använda samma tryckningsförfarande för den delen av telefonkatalogen som postverket gör för sin postnummerförteckning. Om man däremot skulle sätta postnummret vid varje telefonabonnents adress, skulle det bli väldigt dyrbart. Man har gjort beräkningar och funnit att engångskostnaden blir 6 milj.kr., vartill kommer för varje år ytterligare 12 milj.kr., således första året 18 milj.kr. i dagens penningvärde och därefter 12 milj.kr. per år. Det är alltså en högst väsentlig kostnadsökning. Man uppnår, såvitt jag kan bedöma, en minst lika bra effekt genom att ha postnummerförteckningen i början av katalogen, och det gläder mig att herr tredje vice talmannen delar min uppfattning.
Herr talman! Jag bekräftar än en gång att herr statsrådet och jag är överens om att den här lösningen är vettig. Jag tror också att vi är överens om att framställningen av denna typ av katalog skall påskyndas, så att den kommer ut så snabbt som möjligt. Men det finns en skillnad mellan statsrådet Turesson och mig, och den är att statsrådet har inflytande och möjlighet att påverka frågan till en snabb lösning. Jag vill vädja till statsrådet att använda det inflytandet.

Herr talman! Fru Winther har frågat mig om jag är beredd att medverka till att medel anslås så fort som möjligt för vägbygget Kiruna-Nordnorge. I årets budgetproposition erinras om att riksdagen förra våren godtog trafikutskottets uttalande angående den planerade mellanriksvägen. Utskottet uttalade att det är angeläget att arbetena på mellanriksvägen igångsätts samt att erforderliga medel ställs till förfogande så snart de praktiska förutsättningarna föreligger. Vägverket fastställde i slutet av december förra året arbetsplan för anläggning av vägen. Besvär över fastställelsebeslutet har i februari i år anförts bl.a. av en berörd sameby. Yttrande över besvären inhämtas f.n. från vägverket efter hörande av länsstyrelsen i Norrbottens län. Förutsättningar att sätta i gång arbetena med vägen saknas sålunda, eftersom arbetsplanen inte har vunnit laga kraft. I avvaktan på regeringens prövning av besvären kan någon tidpunkt för vägbyggets påbörjande inte anges. Så snart de praktiska förutsättningarna föreligger är regeringen beredd att vidta åtgärder för att sätta i gång projektet.

Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet för svaret. Bakgrunden till min fråga är att vägen Kiruna-Nordnorge är ett så angeläget projekt ur Norrbottens och speciellt Kirunas synpunkt, och när nu arbetsplanen äntligen är fastställd är det viktigt att pengar ställs till förfogande så fort de administrativa åtgärderna är slutförda och de praktiska förutsättningarna föreligger. Detta har ju också uttalats, som statsrådet påpekade, av en tidigare riksdag, och det gläder mig att statsrådet vidhåller den här linjen. Nu är arbetsplanen överklagad, men jag hoppas att detta inte kommer att ändra tidigare ställningstagande. Det är viktigt med en snabb igångsättning ur sysselsättningssynpunkt. Just nu har vi stora problem för en del transportföretag. De har lastbilar och truckar som står och folk som är utan jobb. Allt svårare kommer det att bli när LKAB slutar malmbrytningen i Svappavaara. Den regionala vägmyndigheten har tidigare talat om att det skulle finnas möjlighet att sätta i gång vägbygget hösten 1977, medan man på centralt håll nyligen enligt tidningsreferat uttalat att den byggplanering som krävs möjliggör igångsättning först hösten 1978. Det här är oroande och det borde finnas en möjlighet att starta den första etappen av vägen redan i höst. Jag hoppas att kommunikationsministern vill medverka till en sådan lösning. Ett annat bekymmer är att norrmännen är sena i sin planering. 1983/84 har nämnts som den tidpunkt då den norska delen av vägen skulle vara klar, och jag hoppas att kommunikationsministern tar upp det här förhållandet till diskussion med den norske samfärdselministern. Som jag tidigare sade är jag glad över att statsrådet i dag vidhåller att regeringen — så snart de praktiska förutsättningarna föreligger — kommer att vidta åtgärder för att sätta i gång det här projektet.
Herr talman! Så fort besvären kommer till regeringen kommer vi givetvis att pröva dem utan dröjsmål, men självfallet måste prövningen vara saklig och ingående, eftersom det är en fråga som har väckt stort intresse och en kraftig opinion. Vad sedan beträffar möjligheterna att kommma i gång under innevarande år med arbetena vill jag hänvisa till vad vägverkets generaldirektör sade inför riksdagens trafikutskott förra våren. Han uttryckte det så att han ansåg det svårt att få i gång ett planmässigt organiserat arbete redan under år 1977. Enligt vägverkets ledning är detta uttalande giltigt även i dag.

Herr talman! Men det kan vara mycket viktigt ur sysselsättningssynpunkt att man får starta med detta arbete, och jag hoppas att kommunikationsministern vill arbeta för det och medverka till att det kan ske. Det behöver nog inte bli så dåligt planlagt för det! Jag har en känsla av att vägen Kiruna-Nordnorge är en av de mest planerade vägar som någonsin varit påtänkt i det här landet. Den här vägen berör, som jag ser det, Kirunas framtid på längre sikt, eftersom den öppnar handelsförbindelserna i öst-västlig riktning. Inlandssågverken får direkt vägförbindelse med Nordnorge och vi får tillgång till isfri hamn. Vägen kan också stimulera till ytterligare industrietablering i Kiruna och det är mycket viktigt ur sysselsättningssynpunkt. Sedan är det givet att de besvär som har kommit in skall prövas mycket noggrant. Men jag hoppas, som sagt, att det — så snart möjligheter finns —- kommer att ställas medel till förfogande så att vägbygget kan komma i gång. Jag hoppas också att kommunikationsministern tar kontakt med norrmännen och försöker få dem att tidigarelägga sin del av vägen.
Herr talman! Beträffande den förhoppning som fru Winther senast uttryckte vill jag säga att vi självfallet skall göra vad vi kan för att den skall infrias. Vi skall naturligtvis också vara angelägna om att ha kontakter med norrmännen, så att byggena blir färdiga samtidigt på båda sidor riksgränsen.

230, och anförde: Herr talman! Herr Tarschys har frågat mig om jag finner det tillfredsställande att kontobeskeden till innehavarna av PK-bankens personkon ton — som i stor utsträckning administreras av postverket — inte längre innehåller uppgifter om kontots saldo. Herr Tarschys fråga gäller en ändring i kontoredovisningen som PK banken har genomfört för de kunder som har ss.k. personkonton. Tidigare fick dessa kunder redovisning med uppgift om saldot genom kontoutdrag för varje dag som någon bokföring skett på kontot. fr.o.m. årsskiftet lämnas redovisning till personkontoinnehavarna dels genom ett månadskontoutdrag med en sammanställning av samtliga transaktioner under månaden och med uppgift om kontobehållningen, dels genom avier efter varje löneeller pensionsinsättning och vid andra bokföringar på kontot utom egna kontantuttag och insättningar genom banköverföring. På dessa avier finns numera inte någon uppgift om saldot. Kontobokföringen för personkontona sköts av postgirot på entreprenad mot ersättning från PK-banken. Ändringen i kontoredovisningen är enligt vad jag har inhämtat beslutad av PK-banken för att rationalisera kontoredovisningen och minska bankens kostnader. Enligt min mening bör verksamhet som bedrivs av ett statsägt företag i affärsmässiga former utövas under självständigt ansvar och i fri konkurrens. Jag har tidigare i annat sammanhang i frågesvar just till herr Tarschys redovisat min grundsyn i detta hänseende. I nu förevarande fall vill jag tillägga att den service som PK-banken ger i fråga om kontobesked även efter ändringen torde vara minst lika god som den som andra affärsbanker erbjuder sina kunder.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Bohman för svaret. Som statsråd vill herr Bohman inte ha någon bestämd mening om ett beslut som har fattats av PK-bankens styrelse. Som kund i PK-banken har jag däremot en mycket bestämd mening — och jag vet att andra kunder har samma mening — nämligen att den förändring som nu genomförts innebär en klar försämring. Förr hade vi en automatisk bokföring. Det var bara att i en pärm eller på annat sätt samla de avier som kom, så hade man en klar överblick över kontots behållning. Nu har man lämpat över denna bokföring på de enskilda människorna. Det är kanske inte så mycket krångel för var och en, men det rör sig ändå om mer än en miljon människor. När vi kämpar mot krånglet i samhället är det just sådana här små besvärligheter vi måste ta itu med. Vad gör man om man under månadens lopp tappar kontrollen över sitt konto och inte riktigt vet hur mycket pengar som finns kvar? Det går i varje fall inte att ringa till posten eller PK-banken. Där svarar man att ställningen på kontot inte får uppges. I stället får den enskilde spararen snällt ställa sig i kön på postkontoret eller på PK-banken och be att tjänstemännen bakom disken ringer upp PK-banken, till de andra köande kundernas förtret. I dagens nummer av Svenska Dagbladet refereras en skrivelse från PK-banken till ekonomidepartementet. Banken framhäver där att dess position som landets största löneservicebank är resultatet av ett framgångsrikt produktutvecklingsoch ackvisitionsarbete inom detta område. Det kan hända. Men vad gör då PK-banken efter att framgångsrikt ha lockat arbetsgivare och löntagare till denna form av löneutbetalning och sparande? Jo, man beslutar ensidigt att försämra servicen. Den typen av produktutveckling tror jag att bankens kunder betackar sig för. Jag medger gärna att det är ett problem att fatta beslut i sådana här frågor. Man kan inte ta upp förhandlingar med alla bankens kunder. Men det borde inte heller vara så enkelt som det uppenbarligen varit i detta fall. Om ingen annan bevakar konsumenternas intressen får väl vi politiker göra det. En serviceförsämring blir inte mer försvarlig bara för att alla landets banker är överens om den. Som alla andra serviceförsämringar är den här givetvis motiverad av kostnadsskäl. Hur stora besparingar PK-banken gör kan jag som utomstående inte bedöma. Men låt oss ha klart för oss vad man inte har sparat. Det är inte avierna vid inbetalning på kontot eller vid överföringar mellan olika konton. De kommer fortfarande på posten. Det är inte heller kontrollen av kontots behållning vid varje överföring. Den måste man fortfarande göra för att se till att ingen plundrar banken på pengar som inte finns. Saldot tas alltså fram, men man underlåter nu att trycka det på den avi som ändå i de flesta fall går ut till kunderna. Det kan inte vara någon betydande besparing, i jämförelse med det krångel och de besvärligheter som det orsakar någon miljon enskilda människor, däribland 200 000 statspensionärer.

Herr talman! Herr Tarschys får förlåta mig att jag tycker att herr Tarschys inte är särskilt logisk. Vi hade en debatt för några månader sedan - om jag inte minns fel — då vi diskuterade SCB, principerna för vissa verks verksamhet och den monopolställning som en del av de statliga verken och myndigheterna har i olika sammanhang. Herr Tarschys talade sig då varm för fri konkurrens på lika villkor, stor öppenhet osv. När jag nu åberopar samma principer när det gäller den affärsmässigt drivna PK-banken — jag hoppas att herr Tarschys delar min uppfattning att PK banken skall drivas affärsmässigt och i konkurrens med andra — framför herr Tarschys en helt annan argumentation. Han bortser från att inga andra banker lämnar motsvarande saldoredovisning, som i allra högsta grad är kostnadsbelastande. På en punkt skall jag ge herr Tarschys rätt: så länge PK-banken har en viss monopolställning kan man ställa större krav på den. På sätt och vis ligger det någonting i det. Nu håller vi på och överväger inom regeringen att ta bort den monopolställningen, men den gäller som bekant inte de konton som vi just nu talar om. Hos andra banker finns inte den här saldohistorien. Sedan bör man beakta den omständigheten att sådana saldon som herr Tarschys vill ha är rätt osäkra. Det finns nämligen risk för att de inte stämmer med verkligheten, eftersom det ofta är fråga om uttagning av checkar. Man har kunnat konstatera att det medför vissa risker för kontoinnehavarna — de har fått ett saldobesked i sin hand som inte har stämt, och det har kunnat leda till beklagliga misstag. Kontoutdrag med uppgift om saldo är sålunda inte enbart en fördel.

Herr talman! För det första kan vi väl vara överens om att postgirot har den typ av saldoredovisningar som jag talar om. För det andra ser jag inte parallellen mellan den fråga som jag tidigare ställde till herr Bohman om SCB:s monopolställning i fråga om intervjuundersökningar och den här frågan. Jag menar att det är självklart att man måste kunna ställa krav på stora företag, inte minst på monopolföretag. Man kan diskutera huruvida PK-banken har monopol. Den har i varje fall monopol i viss mening på utbetalning av pensioner till statspensionärer. Oavsett om det är ett monopol eller inte måste det vara en rimlig uppgift för politiker att ta upp frågor som bekymrar människorna, att aktualisera krångel i samhället. Kampen mot krångel, mot onödigt besvär, skall inte bara föras mot krångel i den i snäv mening offentliga sektorn, den måste också föras mot krångel i den privata sektorn. Om det dessutom är så att staten som ägare till PK-banken har ett speciellt ansvar, finns det ännu större skäl att efterlysa uppmärksamhet från regeringen och åtgärder för att motverka att PK-banken ensidigt försämrar sin service till de kunder som den har värvat under förutsättningar som banken därefter upphäver.

Herr talman! Det är en gammal sanning att om man kräver logik av en meningsmotståndare säger vederbörande att man inte kan dra paralleller mellan dessa två områden. Jag hävdar principen att våra statsägda företag som driver affärsmässig verksamhet skall göra det i fri konkurrens, och herr Tarschys har tidigare hävdat samma princip. Herr Tarschys åberopade att postgirokontoret lämnar saldobesked. Men på postgirokontot förekommer inte obokförda kontantuttag och inte heller checkar, vilket det gör på personkontona. Därför kan man från postgirokontoret få ett saldo som omedelbart faller ut och visar sig stämma. Så är ingalunda fallet vare sig på PK-banken eller på andra banker. Och som sagt, kräver man att PK-banken skall hävda sig i fri konkurrens med andra banker kan man inte rimligen kräva att den skall dra på sig ökade kostnader. Kan den vinna fördelar i konkurrenshänseende genom att ge bättre service skall den göra detta, men regeringen skall inte komma med pekpinnar åt PK-banken då det gäller dess rent affärsmässiga serviceverksamhet. Det är min principiella utgångspunkt för den här debatten.

Herr talman! Förstod jag herr Bohmans senaste anförande rätt ville han visa att det vore svårt att införa det här systemet. Men systemet har ju tillämpats ända fram till årsskiftet. PK-banken har klarat av detta tidigare. Det var vid årsskiftet man ändrade sin praxis och införde en sämre service. Alltså är det fullt möjligt att ge den typ av saldoredovisning som jag talat om. Det är inte fråga om att dra på PK-banken nya kostnader, utan det rör sig om en service som tidigare har förekommit. Jag förstår att PK banken vill spara, men detta sparande bör inte gå ut över kundernas intressen. Herr Bohman höll ett mycket intressant anförande förra veckan då han svarade på en fråga av herr Börjesson i Falköping. Han talade då om det viktiga i att bevaka att företag inte fattar beslut, som får negativa samhällsekonomiska effekter. Det var, om jag förstod herr Bohman rätt, speciellt ekonomidepartementets uppgift att vaka över detta. Här finns en utmärkt uppgift, herr Bohman. Vaka över att PK-bankens företagsekonomiska beslut inte får negativa samhällseffekter för den miljon människor som har konton på PK-banken!

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag vill medverka till att ålderspensionärer, som icke är varaktigt omhändertagna för sjukhusvård, skall få fri sjukhusvistelse även om sjukhusvården omfattar mer än sammanlagt ett år. När en försäkrad vårdas på sjukhus betalas vårdavgiften av sjukförsäkringen. Samtidigt görs ett avdrag på den försäkrades sjukpenning med 20 kr. per dag eller i vissa fall med lägre belopp. För bl.a. ålderspensionär som fyllt 70 år eller dessförinnan uppbär hel ålderspension svarar försäkringen för sjukhusavgiften i högst 365 dagar. Avdrag för sjukhusavgiften under denna tid görs endast i det fall pensionären uppbär sjukpenning. Vid längre sjukhusvistelse än sammanlagt ett år får pensionären själv svara för vårdavgiften som f. n. utgör 20 kr. per dag. Det har dock förutsatts att sjukvårdshuvudmännen vid behov medger avgiftsnedsättning eller avgiftsbefrielse för att inte vårdavgiften skall bli för betungande. Den vårdavgift som pensionären får betala i dessa fall motsvarar i princip det sjukpenningavdrag som görs vid sjukhusvård för övriga försäkrade. Socialutredningen har nyligen överlämnat ett delbetänkande om av gifter inom långtidsvården. I betänkandet diskuteras ett antal tänkbara system för avgifter för utförsäkrade patienter inom långtidsvården. Frågan om avgiftsreglerna för dessa patientgrupper kommer nu att övervägas inom socialdepartementet. Jag är inte beredd att f. n. uttala mig om vilka åtgärder som dessa överväganden kommer att leda till.

Herr talman! Det är viktigt att hålla i minnet att både förtidsoch ålderspension på samma sätt som sjukpenning är avsedda att träda i stället för en förvärvsinkomst. Pension kan innefatta en relativt hög ATP eller tjänstepension, och för en förvärvsarbetande görs det omedelbart ett avdrag med 20 kr. om dagen på sjukpenningen vid sjukhusvistelse. Men en ålderspensionär som saknar förvärvsinkomst får helt fri sjukvård under sammanlagt ett år genom att sjukförsäkringen under den tiden betalar vårdavgiften till sjukvårdshuvudmannen. Under denna tid betalas pensionen ograverad till pensionären, och först därefter börjar vårdavgift att tas ut från pensionären, med 20 kr. per dag. Herr Börjesson i Falköping tar upp två fall. I det ena fallet är det en pensionär som endast har folkpension och därmed också, skulle jag förutsätta, kommunalt bostadstillägg.

Om den beräknas vara längre än 15-24 månader kan det kommunala bostadstillägget dras in. Om kommunerna tillämpar den regeln skulle det innebära att en pensionär som beräknas vara intagen på sjukhus under högst två år skulle kunna behålla sin bostad under sjukhustiden. Och redan i dag är det många kommuner som tillämpar just de här reglerna. Personen i det andra fallet som herr Börjesson tog upp är jämförbar med en jordbrukare som har inkomst av sin verksamhet motsvarande summan av de samlade pensionerna. Han får också 20 kr. per dag som avdrag på sjukförsäkringen. Dessa personer är alltså jämställda. Jag är medveten om att det här finns problem för många. Beträffande den fråga herr Börjesson till slut ställde, om jag aktivt vill medverka till större rättvisa, får jag hänvisa till det svar jag gav. Socialutredningen överlämnade sitt betänkande för en dryg vecka sedan, och det betänkandet skall vi nu grundligt titta på. Som jag nämnde i mitt svar redovisas i betänkandet olika system för avgifternas uttagande, och de bygger alltså på tanken att man skall skapa största möjliga rättvisa och se till att de personer som har en besvärlig situation inte drabbas. Det är det svar jag kan ge, och jag vill försäkra herr Börjesson att vi noggrant skall titta på den här frågan.

Herr talman! I sådana fall som herr Börjesson i Falköping här har tagit fram — alltså där synnerliga skäl föreligger — finns redan i dag den individuella prövning som sjukvårdshuvudmännen har åtagit sig att göra. Den person som hamnar i en så besvärlig situation skall redan nu kunna få en viss avgiftsbefrielse. Och, herr Börjesson, det förslag som har lagts fram skall vi noggrant — Nr 71 studera. Jag hoppas att vi skall få fram regler som ger oss ett bättre Tisdagen den system än det vi har i dag. Men jag tror visst att det alltjämt kan finnas — 15 februari 1977 fall där man måste gå den individuella prövningens väg, alltså där